Fru talman!

Det är väldigt roligt att det förhåller sig på det sättet, och jag är glad över det. Det finns vissa sådana tendenser också i det lagförslag som nu har lagts fram och som grundar sig på synpunkter från atomlagstiftningskommittén, där jag också har suttit med som ledamot. Men när det har kommit till de verkligt avgörande frågorna, som vi under många år har arbetat med och där vi har varit väldigt kritiska, har det inte gått vare sig i utredningen eller i andra sammanhang att få gehör för våra synpunkter. Man har inte heller velat ta in dem i lagförslaget, och av den anledningen har vi naturligtvis ansett oss tvungna att yrka avslag på propositionen. Mycket viktiga, ja, helt avgörande synpunkter har nämligen på det sättet förts åt sidan, och det kan vi inte acceptera. Vi har använt uttrycket att vi kräver mera bestämda och mera preciserade förslag, och det gäller naturligtvis fortfarande. Det gäller avfallsproblemet; ingen kan ännu med bestämdhet säga hur det skall lösas, vilka konsekvenser det kommer att få i framtiden, vad det kommer att kosta osv. Det gäller avvecklingsproblematiken. Här är det fullt klart att vi har en folkmening, vi har ett riksdagsbeslut. Det är alltså helt följdriktigt — och det har uttalats tidigare i ett betänkande från näringsutskottet — att det bör stå i lagtext att den sista reaktorn i Sverige skall avstängas år 2010. Det är en mycket viktig och preciserad bestämmelse, och den är inte minst väsentlig nu när vi ser hur kärnkraftens förespråkare, de som vill fortsätta den glada nybyggartraditionen från 1970-talet, återigen försöker driva fram nya etableringar och nya reaktorkonstruktioner. Som Olof Johansson redan har nämnt går dessa grupper hela tiden ut i press och andra massmedier och med all den informationskraft som de besitter, i många fall med statliga medel, och försöker riva upp och förändra beslut som en gång har fattats i den här frågan. Därför hade det varit mycket värdefullt, om den här bestämmelsen om avvecklingstidpunkt och antal reaktorer hade kunnat införas i lagen. Detta är ett par av de viktigaste punkterna där vi kräver mera preciserade 66 bestämmelser. Jag skall inte gå in i alla detaljer; det har förut sagts att vi inte skall ha någon stor energidebatt här, och det håller jag med om. Däremot skall jag beröra några av de punkter som jag hittills inte har varit inne på men där jag tycker det är viktigt att till protokollet och i övrigt på nytt framföra våra synpunkter. När det gäller frågan om laddningstillstånd — säker och helt säker — har vi inte från vårt partis sida funnit det meningsfullt att föra någon debatt. Vi har hela tiden ansett att ingen någonsin har kunnat garantera en helt säker förvaring, och ingen kan heller i dagsläget göra det. Alltså är det en strid om ord, en fråga om politisk vilja. Vill man ha kärnkraft spelar det uppenbarligen ingen roll vad det står i lagarna. Därför är det i och för sig ingenting att diskutera. Vi har inte heller i utredningen hängt upp oss på den synpunkten. Vi menar fortfarande att det är bäst att så litet kärnkraft som möjligt införs i Sverige och att den vi har försvinner så fort som möjligt. Jag vill litet mer utförligt ägna mig åt reservation 2; till den hör också i grund och botten reservation 4. Upparbetningen behandlas i reservation 2 och utförsel av kärnteknologi i reservation 4. Vi har länge krävt förbud mot upparbetning, och det är mer aktuellt än någonsin i dagsläget att vi får till stånd en sådan bestämmelse i fråga om kärnkraftsavfallet från våra svenska reaktorer. Framför allt har det att göra med sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Den frågan måste tas upp till allmän debatt på ett mycket mera bestämt sätt än vad som varit fallet tidigare, inte minst med tanke på den nedrustningsdebatt och den fredsopinion som finns och som det är oerhört viktigt att följa upp. Det finns alltså ingen anledning för Sverige att hjälpa till med att ta fram plutonium av något slag till plutoniummarknaden i världen. Plutonium ligger bäst kvar i det kärnkraftsavfall som vi får på grund av den drift som vi kärnkraftsmotståndare inte har velat ha. Men det avfall som vi får måste omhändertas. Det bästa sättet att ta hand om det är att låta det gå direkt till förvaring utan någon upparbetning. Det finns inga argument för att Sverige skulle upparbeta sitt använda bränsle, om man inte avser att på litet längre sikt tillgodogöra sig upparbetningsprodukterna, dvs. en fortsatt användning av plutonium eller andra element som man kanske får fram i samband med fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Det ligger alltså bäst låst i det kärnkraftsavfall som det har hamnat i. Så fort vi får en upparbetningsprocess, så får vi fram plutonium. Jag har sagt många gånger tidigare från denna talarstol, men jag vill gärna säga det en gång till: Plutonium som erhålls vid upparbetning av civilt kärnkraftsavfall är i dagsläget den största och mest åtråvärda råvarukällan för framställning av vapenplutonium. Vi kunde läsa i tidningarna för bara någon dag sedan hur ökningen av atomstridsspetsar accelererar i världen. De blir fler och fler, och det blir större och större mängder klyvbart material som samlas i dem, och inte bara plutonium. Men de ökar alltså. Detta betyder att plutonium, tritium och andra sådana viktiga vapenämnen låses i allt större mängder i vapenlager. Det blir brist på plutonium. De militära reaktorer som finns och som är specialbyggda för att ta fram plutonium hinner inte med, framför allt på grund av att de måste koncentrera sig på att ta fram tritium som är nödvändigt fört.ex. neutronbomber. I det läget måste man ta sitt plutonium från någon annanstans. Då är, för att upprepa det en gång till, plutonium från upparbetat och använt kärnbränsle den stora råvarukällan. Tekniken är löst i USA och alldeles säkert i Sovjetunionen. När det gäller svenskt plutonium från här använt bränsle hänvisar man till IAEA-kontrollen och sådana saker. Man säger att det är fullständigt klart, det finns inga risker. Vi har ett icke-spridningsavtal, allting är klart. Men det räcker inte. Vi vet att IAEA har problem med kontrollen. Det finns ingen fullständig, hundraprocentig kontroll av plutoniummarknaden. Man har inte kunnat tillfredsställande redogöra för vad som kommer att hända med allt plutonium som kommer att framställas exempelvis i La Hague. Därför skall vi behålla vårt använda bränsle i Sverige. Det skall direkt deponeras och förvaras här. Vi skall inte lösgöra plutonium av något slag så att det kan spridas till plutoniummarknaden i världen. Det är det absolut avgörande och viktiga skälet. Eftersom vi inte avser att använda upparbetningsprodukterna, förhoppningsvis, tills man har fått en annan reaktordrift — bridreaktorer eller andra — skall vi alltså inte ha någon upparbetning. Till sambandet kärnvapen — kärnkraft i fråga om kärnvapenspridning hör naturligtvis också export av allt slags kärnvapenteknologi. Civila reaktorer, civil kärnkraftsteknologi och civilt kunnande bäddar i de länder som kan skaffa sig detta för att de kan ta fram kärnvapenplutonium och skaffa sig egna kärnvapen. Vi skall inte biträda det. Jag vill säga några ord om avfallsproblematiken också när det gäller förvaringen. Vi har tidigare påpekat vådorna med den förvaring under havet som har etablerats utanför norra Upplandskusten, det s.k. SFR 3. Man håller på att gå ner under havsbotten, och där skall man förvara lågoch medelaktivt avfall. Men det finns inga skäl att gräva sig ner under havsbotten istället för att spränga eller gräva sig ner på landbacken. Det enda argument som har hörts i utredningen, i atomlagstiftningskommittén, vid hearings i näringsutskottet osv. är att man inte behöver riskera några brunnsborrningar i närheten av förvaringsplatsen om man förlägger den under Öregrundsgrepen. Detta kan man kanske lösa även på landbacken, om det bara är detta som utgör argumentet för att gå in under havet. Vi vänder oss skarpt mot detta, för vi ser en fortsättning. Nästa gång blir det kanske fråga om upparbetningsprodukter eller högaktivt kärnkraftsavfall som läggs i sådana förvar under havsbotten. Har man kunnat lägga lågoch medelaktivt avfall där, så varför skulle man inte kunna lägga även de andra sorterna där? Av den anledningen kommer vi naturligtvis att fortsättningsvis driva den här frågan. Vi reserverar oss på den punkten i betänkandet. Prövningsförfarandet har centerns representant redan talat om här, och vi instämmer helt i de synpunkterna. För att på nytt återknyta till prövningen när vi fick SFR i Östhammars kommun var detta ett typexempel på hur det delade prövningsförfarandet fungerar — eller inte fungerar. Först skedde prövning av själva byggnadstillståndet, då man över huvud taget inte kunde ta upp strålningsrisker och annat och inte kunde gå i genmäle och debattera saken. Så småningom fick man det andra prövningsförfarandet. Detta är naturligtvis en helt oacceptabel ordning om man tänker sig att kommunen skall ha något inflytande. Mot bakgrund av signalerna om att kanske mjuka upp 136 a § byggnadslagen är det självklart att man måste slå vakt om detta och att det även i den här lagen borde införas en bestämmelse om dessa saker. Uranbrytning och uranprospektering skall jag inte uppehålla mig mycket vid. Det är samma skäl där som när det gäller upparbetning: Låt uranet ligga kvar där det ligger, så får vi minst besvär. Våra efterkommande får också minst besvär med miljöaspekter och de svåra verkningar över huvud taget som vi kan studera internationellt om vi vill i Canada, i Australien och på andra ställen där man har brutit uran i stor skala. Det vore kanske inte så dumt att studera vad som händer i sådana brytningsområden efter några år. Det är avskräckande exempel, och sådant skall vi inte heller ha i Sverige. Vi har vidare några yrkanden vid sidan om så att säga, som jag vill beröra. Vi anser dett.ex. viktigt att driva frågan om kärnvärmereaktorer, så att den inte kommer i skymundan. Den har också att göra med den ökade aktiviteten från kärnkraftsförespråkarnas sida. Den ena efter den andra är ute efter att mjuka upp beslutet. Nu använder moderaterna självfallet den här frågan. Men man använder också försurningskatastrofen, som vi alla oroas för, som ett argument. Som skogsindustrins företrädare talade de för någon vecka sedan om risken för den svenska skogsindustrin och menade att det nog vore bäst att börja tänka på att införa kärnvärme för att minska försurningen — osv. Det är alltså oerhört viktigt att dra upp en gräns och hårt hålla på de bestämmelser som gäller och de beslut som har fattats: inga reaktorer utöver tolv — tolv är i och för sig redan för många — och vi skall inte ha någon kärnvärme i Sverige. Anledningen till att vi tog upp detta i vår motion är naturligtvis att vi vill hålla frågan aktuell och levande inför de attacker som vi nu tydligt ser från alla möjliga håll i detta sammanhang. Vi har också sagt att det inte finns någon anledning att ladda de två senast färdiga reaktorerna, elvan och tolvan. Nu talade moderaternas representant Lennart Blom om den stora kostnad som detta skulle medföra. Men hur mycket sparar man inte i framtiden om man inte laddar dessa två jättelika reaktorer, i form av mindre kostnader för avfallshantering, rivning och återställning och i form av alla andra oöverskådliga konsekvenser som en laddning för med sig? Vi behöver i dagsläget inte heller något tillskott till den elektriska kraften i Sverige. Vi har svårt att placera den elektriska kraft som i dag produceras. Av den anledningen vore det mycket lönsamt för Sverige som nation om dessa två reaktorer inte laddades. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservationerna 1-8, 10, 11 och 13.

Fru talman! Olof Johansson talade länge om villkorslagen. Låt mig börja med att säga att vi egentligen borde ha en tyst minut här i kammaren i dag. Genom det beslut som nu skall fattas med anledning av näringsutskottets betänkande nr 17 begravs nämligen, med ett betydande mått av enighet, denna villkorslag, som kommer att inta en central plats när den svenska politiska historien från andra hälften av 1970-talet skall skrivas. Villkorslagen skulle enligt centern förhindra att några nya kärnkraftverk laddades efter 1977 och möjliggjorde därmed bildandet av den borgerliga trepartiregeringen. Att övriga borgerliga partier inte såg villkorslagen på det sättet vet vi. Vad som sedan hände vet vi också. Trots det direkta kravet enligt villkorslagen på en helt säker förvaring av det högaktiva avfallet gavs laddningstillstånd för de nya kärnkraftverken. Villkorslagen löste måhända en stor politisk knut för de borgerliga partierna, men ur saklig synpunkt var den ett missfoster. Den skapade en väldig rättsosäkerhet genom de vitt skilda tolkningarna av bl.a. begreppet helt säker slutförvaring. Men den ledde framför allt till att de borgerliga regeringarna tvingade kraftföretagen att fortsätta med upparbetningsavtal utomlands. Villkorslagen innebar en låsning, som socialdemokratin redan från början motsatte sig. Vi ansåg att sannolikheten var stor för att direktförvaring av avfallet, utan upparbetning och framtagning av plutonium och andra farliga ämnen, var en bättre väg att gå, inte minst på grund av spridningsrisken. Det fanns enligt vår mening ingen anledning att förhastat binda sig vid upparbetningsalternativet, som ett införande av villkorslagen de facto innebar, eftersom det högaktiva avfallet kunde ligga i mellanlager i åtminstone 20-30 år. Under tiden skulle det fortsatta forskningsoch utvecklingsarbetet klart kunna avgöra vilken långsiktig förvaringsmetod som var den säkraste. Med dagens beslut avskaffas villkorslagen och ersätts genom den nya kärnenergilagen av den uppläggning i avfallshanteringsfrågorna som socialdemokratin hela tiden har förespråkat. Vi kan i samband med dagens utskottsbetänkande också konstatera att vårt förord för direktförvaring utan upparbetning numera så till den grad har anammats av centern att detta parti nu reserverar sig till förmån för ett direkt lagfäst förbud mot just upparbetning. Tala om ryckighet i energifrågan! Det är därför helt i sin ordning att en av villkorslagens arkitekter, dåvarande energiministern Olof Johansson, i dag står här och talar lika starkt för direktförvaring och lagfäst förbud mot upparbetning som han på den tiden talade för villkorslagen. Socialdemokratins linje när det gäller avfallshanteringen har däremot varit konsekvent. Vår skepsis mot upparbetning kvarstår, men eftersom det ännu är gott om tid innan valet av förvaringsmetod måste träffas vill vi låta forskningen fortgå ytterligare ett tag, för att kunna välja den säkraste metoden för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Fru talman! Jag har velat vara relativt utförlig när det gäller de delar av den nya kärnenergilagstiftningen som avser avfallshanteringen, eftersom den onekligen har en politiskt mycket central förhistoria. Avfallshanteringen är också en viktig säkerhetsfråga. Men nu är ju detta trots allt historia. Landet har nu återgått till en stabil socialdemokratisk regering. Det finns all anledning att stryka under allt det som partierna förenar sig om i den nya kärnenergilagstiftningen. Det är betydligt mer än vad som splittrar. Till grund för detta ligger inte enbart ett till stora delar enigt kommittéarbete. Energiministern har också —- innan hon förelade riksdagen regeringsförslaget till ny lagstiftning — i god socialdemokratisk samarbetsanda inbjudit samtliga oppositionspartier att delta i departementets beredningsarbete i frågan. Även om vi nu är eniga på många områden, kvarstår dock självfallet vissa debattpunkter. Främst centern och vpk har skiljt ut sig genom ett antal reservationer. Det gäller dels att man vill föra in vissa saker i själva lagstiftningen som utskottsmajoriteten inte tycker hör hemma där, dels sådant där vi har olika meningar. Till den förra kategorin hör kravet i reservation 6 att man i kärnenergilagen skall föra in själva det övergripande avvecklingsbeslutet. Men riksdagen har ju redan fattat beslut i den frågan, och i detta läge skulle ett införande av en sådan text i lagstiftningen bara innebära att man slog in öppna dörrar. En paragraf i en lag har ju inte större dignitet än ett riksdagsbeslut i annan form. Utskottsmajoriteten anser i likhet med den kommitté som har prövat ärendet att erforderliga lagstiftningsåtgärder inför kärnkraftens avveckling år 2010 bör vidtas när alla frågor som behöver regleras finns klarlagda. Samma sak gäller reservation nr 9, enligt vilken moderaterna vill ha in ett tillägg i ersättningsparagrafen, § 15. Man kräver att det i klartext skall stå att en reaktorinnehavare skall ha rätt till ersättning av staten för den förlust som han lider om han får sitt tillstånd återkallat eller väsentligt ändrat utan att han har åsidosatt föreskrift eller villkor i koncessionen. Utskottsmajoriteten anser att detta fall i princip redan är täckt. Skulle frågan uppkomma, får den i vanlig ordning prövas av domstol och avgöras efter allmänna rättsprinciper. I övrigt, fru talman, är flera av reservationerna gamla bekanta för oss. Vi har vid flera tillfällen diskuterat dem. Det gäller det totalförbud mot export av kärnkraftsutrustning och teknologi som förordas i reservation 4. Det gäller också reservation 8 om totalförbud mot uranprospektering och uranbrytning. Jag yrkar avslag också på dessa reservationer och hänvisar i vad gäller motiveringar inte bara till dagens utskottsbetänkande utan även till tidigare utskottsbetänkanden i energifrågan. Fru talman! Låt mig sluta med att understryka att den nya lagstiftningen innebär ytterligare en nivåhöjning när det gäller säkerheten på kärnkraftsområdet. Exemplen på detta är många i lagen. Ansvar för omhändertagande av radioaktiva avfallsprodukter åläggs sålunda inte bara innehavare av kärnkraftsreaktorer utan alla som bedriver verksamhet på kärnenergiområdet. Ansvaret skall inte heller — som nu — gälla enbart använt kärnbränsle utan allt radioaktivt avfall som uppkommer i verksamheten. Också kontrollagstiftningen vid utförsel förstärks. För export kommer nu att krävas tillstånd inte bara när det gäller utrustning och material utan också vid teknologiöverföring och licensgivning. För att få utnyttja erhållet driftstillstånd måste reaktorinnehavare också uppfylla angivna krav när det gäller forskning och utveckling på bl.a. avfallshanteringsområdet. Slutligen kan nämnas att lokala säkerhetsnämnder skall inrättas för anläggning, hantering, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall. Dessa exempel visar hur säkerhetsarbetet steg för steg ytterligare förbättras med den nya lagstiftningen. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 17 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag hade tänkt vänta med min replik tills vi fått en annan debattnivå och tills den ton anslagits som Birgitta Dahl brukar använda, men Lennart Pettersson adresserade sig direkt till mig, och jag vill därför ta upp en fråga som han berörde. Lennart Pettersson gjorde sig återigen skyldig till en betydande historieförvanskning. Naturligtvis kan vi mycket väl vidga debatten, Lennart Pettersson. Jag har nämligen allt material som behövs om det som hände före regeringsskiftet 1976, exempelvis i upparbetningsfrågan. Jag för gärna en diskussion om detta — om OKG-avtalet, om de avfallsmängder som därefter skickades i väg till Windscale. Birgitta Dahl har ju kallat till möte den 17 januari just för att diskutera hur man skall hantera de problem som i dag tydligare än någonsin har visat sig på stränderna kring Windscale. Visst kan vi föra den debatten! Men jag tycker inte att den egentligen tillför dagens huvudärende någonting nytt, utan det är en gammal debatt. Det är litet magstarkt att som Lennart Pettersson gör använda taktiken att angripa dem som mest av alla i det svenska samhället har velat begränsa kärnkraftens användning och påstå att de inte velat hantera de problem som uppstått genom vårt överdimensionerade kärnkraftsprogram. Jag tror att det vore bra om vi kunde vara något mera aktsamma om orden i dessa sammanhang. Jag vill gärna passa på och instämma i det som Lennart Pettersson sade om den information som givits. Jag tycker det var bra att energiministern kallade tillinformation angående den här mycket komplicerade materian. Det var ett utmärkt initiativ, och det har naturligtvis gjort att den här debatten kan föras ien betydligt mer avspänd atmosfär. Däremot är det kanske att ”ta i” att säga att vi deltog i beredningsarbetet.
Fru talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer. Om det är så som Lennart Pettersson och andra socialdemokrater säger, att regeringen hyser skepsis i fråga om upparbetning, är det svårt att förstå logiken i ert förslag om att vi fortsättningsvis skall föra ut kärnkraftsavfall från Sverige. Det gör också att man måste känna en viss misstänksamhet. Ingenting talar ju för att vi skall upparbeta.

Det är någonting som inte riktigt stämmer. Vi har inte fått svar på den här frågan under debatten i dag, och detta har inte heller tidigare förklarats tillfredsställande. Det är därför dessa frågor måste resas gång på gång. Så till frågan om att skriva in också kravet på avveckling i lagen. Det är ingen skillnad mellan ett riksdagsbeslut och en lagbestämmelse, säger Lennart Pettersson, och det har vi hört förut. Men jag anser att det är en viss skillnad. Med tanke på de attacker vi ser nu från dem som vill fortsätta att bygga ut kärnkraften vore det värdefullt om man markerade detta genom att införa i lagen det som beslutats om avvecklingsår och antal reaktorer. En lag är en lag, och det innebär trots allt en skärpning av ståndpunkten om detta skrivs in i lagen. Dessutom har ju näringsutskottet, som Lennart Pettersson sade, en gång i tiden sagt att just detta mycket väl skulle kunna tas in i ett lagförslag. Slutligen vill jag ta upp en fråga som Lennart Pettersson inte berörde och som har med vår reservation om slutförvaring under havsbotten att göra. Jag vill fråga: Varför skall vi spränga oss ned under havet, med metoder som bl.a. är dyrbara, för att lägga delar av vårt avfall där? Varför är det bättre att man går ned under Öregrundsgrepen än att man flyttar sig några mil in i Norduppland och spränger sig ned i berggrunden där? Jag skulle vilja höra vilka argument som finns för att man skall gräva sig ned under havsbotten.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Oswald Söderqvist. Oavsett om vi skriver in i den aktuella lagtexten att kärnkraften skall avskaffas år 2010 eller inte, tror jag att man kommer att fullt ut ta hänsyn till detta — alltså oavsett om riksdagen föreskriver detta i lag eller genom ett beslut av annat slag. Det är verkligen att bara se till det formella, om man finner någon skillnad här emellan. Tids nog kommer vi att få ta ställning till dessa frågor mera i detalj, bl.a. när 1981 års energikommitté redovisar sina synpunkter, och då får vi kanske diskutera det i andra termer. Oswald Söderqvists fråga om anledningen till att lagret för lågoch medelaktivt avfall under Öregrundsgrepen byggdes bör i första hand riktas till de säkerhetsoch strålskyddsmyndigheter som har att utifrån lagens generella bestämmelser behandla den frågan. Såvitt jag förstår har det en viss betydelse att det i första hand är fråga om lågoch medelaktivt avfall. Jag tror också att de säkerhetslösningar som valts är utomordentligt tillfredsställande.

Det är i alla fall min bestämda uppfattning. Jag vill notera framför allt detta, men också det förhållandet att centern indirekt har erkänt detta genom att den nu gått från den ena ytterligheten till den andra då den kräver ett direkt förbud i lagstiftningsform mot upparbetning. Vår linje är konsekvent. Vi tycker att det mesta talar för att man inte skall välja upparbetning som metod för att ta hand om avfallet. Men vi har tid på oss — låt oss se vad forskningen slutgiltigt kommer fram till! Vad vi nu vet talar till 90 90 eller kanske i ännu högre grad för att direktförvar är den metod som vi skall använda här i Sverige.
Fru talman! Jag konstaterar bara att den lag som från socialdemokratisk sida ansågs vara inte behövlig eller meningslös har lett till att KBS 1, 2 och 3 tagits fram. Vi vet naturligtvis inte om detta arbete ändå hade kommit till stånd, men det fanns inga tecken som tydde på att så skulle komma att ske. Det tycker jag är viktigt att nämna i detta sammanhang. Min andra synpunkt är den som jag förut nämnde: att i den relevanta delen är villkorslagen, som inte skulle behövas, inkorporerad i den nya lagstiftningen — låt vara, som jag också sade förut, i uttunnad form. Det är väl vidare bra med konsekvent skepsis, men denna harlett till att vi blivit mer bundna vid upparbetning än vad jag anser att villkorslagen medförde. Den gav enligt atomenergilagen, som nu också har inkorporerats i den nya lagstiftningen, möjlighet att stoppa utförsel av bränsle till dess att vi hade bestämt oss i det långsiktiga perspektivet. Det var också tanken bakom den kombination av överslagsbedömning och atomenergilagbedömning som regeringen gjorde och som 1977 ledde till en deklaration som innebar att inget bränsle skulle skeppas ut ur landet under en tvåårsperiod. Jag tror alltså att det är viktigt att vi försöker se verkligheten sådan den är och som den utvecklats sedan 1976 och 1977. Det är klart att det är bra om vi då försöker undvika för mycket försurning i debatten — Lennart Blom ville dra in det för en stund sedan.
Fru talman! Jag anser naturligtvis fortfarande att när det gäller upparbetning har det inte framkommit några bärande argument för att vi över huvud taget skall upparbeta det svenska avfallet. Det har inte framkommit några bärande argument. Om vi inte skall ha de här upparbetningsprodukterna till någonting, varför skall vi då upparbeta? Om vi inte tänker använda det till någonting, varför skall vi då forska? Låt oss i stället komma fram till krav på bergskyddsrum och förvaringar av olika slag i Sverige. Vi skall ta hand om vår eget avfall — det är vi alla överens om. Det har inte framförts några hållbara argument för att vi skall vänta på forskning innan vi kan bestämma oss definitivt för att inte upparbeta. Vi bör alltså säga nej till upparbetning, och det bör införas i lag. Jag tycker att det är ganska enkelt. Om det är en sådan konsekvens i socialdemokratins linje i denna fråga som Lennart Pettersson velat framställa det — vilket jag i likhet med Olof Johansson inte håller med om med tanke på vad som hände före 1976 och 1977 — borde man alltså gå med på att i lagen föra in ett förbud mot upparbetning. Vi skall inte frigöra något plutonium av något slag från svenskt kärnkraftsavfall. Vi skall inte medverka till det. Det är bäst att det är låst i avfallet. Slutligen ett par ord om förvaring under havsbottnen utanför Nordupplands kust och senare kanske också på andra platser. Man kan inte bara hänvisa till strålskyddsmyndigheterna. Regeringen har väl något ansvar. Lennart Pettersson vet lika väl som jag att när vi hade strålskyddsinspektionens chef i näringsutskottet sade han att brunnsborrning var ett argument. Det kommer inte att borras några brunnar under Öregrundsgrepen. Sedan hade man vissa diffusa resonemang om grundvattenströmmarna, och det är inte fullt klarlagt om det är ett bärande argument för att ta den stora merkostnad som blir följden av en förvaring under havsbottnen med tätningar och förstärkningar och allt vad som därtill hör. Det finns fortfarande ingenting som talar för det. Man kan inte bara säga att det är strålskyddssynpunkter. Det kunde inte strålskyddsinspektionens chef svara på, och han är den främst ansvarige för strålskyddet här i landet. Jag ställde precis samma fråga till honom när han var i näringsutskottet. Han kunde inte svara, och då kan inte Lennart Pettersson hänvisa till honom — han kunde ju inte ge något tillfredsställande svar.
Fru talman! Oswald Söderqvist frågar: Varför skall vi forska, när man ändå kan bestämma sig omedelbart för ett förbud mot upparbetning. Som jag ser det kommer den svenska forskningen i första hand och till alldeles övervägande del att inriktas mot att få fram en bra och säker direktförvaringsmetod. Det blir i så fall utlandet som får ägna sig åt upparbetningsforskning. Vad vi har anledning att göra, om vi sätter säkerheten främst, är att i viss utsträckning följa den utländska forskningen. Vi vet aldrig vad forskningen tar för vägar. I många fall kommer man fram till häpnadsväckande resultat. När vi nu ändå av praktiska skäl — på grund av mellanlagring och annat — inte behöver fatta ett beslut, skulle det vara ansvarslöst att inte vänta och se vilket som är den bästa metoden. Men det finns utomordentligt många skäl som talar för att direktförvaring är den bästa metoden, så där är vi i stor utsträckning överens. Vi tycker dock att det är fel att inte avvakta. Olof Johansson säger att utan villkorslagen hade vi inte haft KBS 1,2 och 3; jag antar att han menar de olika forskningsprojekt beträffande avfallshantering som sattes i gång av kraftföretagen. Jag vill nog hävda: Med vårt alternativ till villkorslagen hade vi ställt krav på forskning hos kraftföretagen i minst lika stor utsträckning. Det var ju uppbyggt just kring att man skulle satsa på forskning, medan villkorslagen innebar att man skulle gå direkt till beslut beträffande hanteringsmetod, innan man fick ladda kärnkraftverken. Det var sannerligen i det socialdemokratiska alternativet som tyngdpunkten på forskning fanns. Vår linje innebar ju att man kunde forska utan att kraftföretagen under tiden tvingades binda sig ännu hårdare genom upparbetningsavtal och annat. Därför hade villkorslagen den negativa effekt som jag försökte beskriva i mitt inledande anförande.

Fru talman!

Den proposition som kammaren nu har att behandla, i vilken fiera lagar på kärnenergiområdet sammanförs i en enda lag, präglas just av dessa utgångspunkter. Regeringens förslag bygger i allt väsentligt på atomlagstiftningskommitténs betänkande. Jag tycker att det är viktigt att poängtera detta, liksom utskottet gör det i sitt betänkande. Atomlagstiftningskommitténs arbete visade ju att de mycket starka motsättningar på det här området som tidigare har funnits mellan partierna, nu påtagligt har tonats ner och ersatts med en vilja att nå breda, konstruktiva och ansvarsfulla lösningar. Detta har också präglat de partiöverläggningar som jag under förra året bjöd in till för att informera om och diskutera olika frågor kring kärnsäkerhet och avfallshantering. Och jag vill påstå att den andan också har präglat dagens debatt, trots de olika synpunkter som förts fram här i dag. Och jag hoppas också att den skall prägla kommande års debatt och praktiska tillämpning.

Enligt min mening utgör den nya lagen en mycket god grund för en långsiktigt hållfast och på samma gång utvecklingsbar och pådrivande politik när det gäller hanteringen av kärnkraftens säkerhetsoch avfallshanteringsfrågor. Jag vill, fru talman, gärna använda det här tillfället för att uttrycka min uppriktiga uppskattning av alla som på olika sätt har medverkat till att vi har kunnat komma så här långt i denna svåra och allvarliga fråga. Samtidigt vill jag understryka det ansvar som vi gemensamt har för den fortsatta ansvarsfulla hanteringen av de här viktiga och allvarliga frågorna. Den nya lagen innebär på flera punkter en skärpning jämfört med nuvarande lagstiftning. Enligt den nya lagen skall alla som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet ansvara för att alla de åtgärder vidtas som, med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs, krävs för att upprätthålla säkerheten. Det innebär att det inte räcker att uppfylla de villkor som de tillståndsgivande myndigheterna en gång har ställt upp. Tillståndsinnehavaren blir skyldig att själv aktivt verka för att säkerheten hålls på en så hög nivå som det är praktiskt möjligt. Det här sättet att tänka präglar genomgående den nya lagen. Strävan är hela tiden att driva på arbetet med säkerheten och avfallshanteringen. Det är oerhört angeläget att forskningsoch utvecklingsarbetet kring avfallsfrågornainte mattas av och att allt görs för att finna ständigt bättre lösningar. Det är mot bakgrund av denna grundläggande uppfattning som varje reaktorinnehavare åläggs att upprätta ett allsidigt program för det forskningsoch utvecklingsarbete som krävs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfallet liksom för att avveckla och riva anläggningarna under betryggande former. Programmet skall vara rullande och detaljerat för de första sex åren, och det skall granskas och utvärderas vart tredje år. Jag vill säga att den innebörd och den karaktär som vi ger granskningen inte är uttryck för något lättsinne eller för några minskade krav i förhållande till den tekniska lösning av det här förfarandet som atomlagstiftningskommittén föreslog. Det är tvärtom också ett uttryck för att man vill pröva varje möjlighet att driva på dem som bedriver den här verksamheten, samtidigt som regeringen och de ansvariga myndigheterna skall ha ett slutligt ansvar för att säkerheten till varje pris tillgodoses. På det här sättet driver vi alltså på utvecklingen och ökar våra kunskaper om de bästa metoderna för hantering och slutförvaring av avfallet. I och med färdigställandet av mellanlagret för använt kärnbränsle —- CLAB i Oskarshamn — får vi 1985 möjligheter att på ett betryggande sätt under flera årtionden lagra det använda kärnbränslet i avvaktan på att vi finner den bästa metoden för slutförvaring. Mycket, ja det mesta, talar för att direkt slutförvaring är att föredra framför upparbetning, inte minst för att vi vill eliminera riskerna att bidra till kärnvapenspridning. Det råder också numera stor parlamentarisk samstämmighet om detta. Några nya beslut som innebär bindning till upparbetning torde därför dess bättre inte komma att fattas i vårt land. För socialdemokratins räkning vill jag klart deklarera att vi står fast vid den ståndpunkt vi hävdat i denna fråga sedan 1976, nämligen att upparbetning bör undvikas. Vi kommer därför inte att medverka till några ytterligare upparbetningsavtal. Samtidigt är det, fru talman, som utskottet i likhet med kommittén, ansvariga myndigheter och så gott som samtliga remissinstanser hävdar, ännu för tidigt och även onödigt att ta ställning för någon av de slutförvaringsmetoder som nu befinner sig under utveckling, diskusstion och prövning. Det finns faktiskt också stora problem med direktdeponeringsmetoden, som måste granskas ytterligt noggrant. Därför vore det både oklokt och omotiverat att nu genom lagstiftning stoppa utvecklingsarbetet på något område eller binda oss till någon speciell teknik eller metod på nuvarande utvecklingsstadium. Också på denna punkt hävdar vi samma ståndpunkt som redan 1976, och det är utomordentligt glädjande att det nu trots allt finns en bred om än inte fullständig majoritet för den. En reaktorinnehavare måste, enligt det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till, före laddning kunna visa att det finns en metod för hantering och slutlig förvaring av använt kärnbränsle m.m. som kan godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Vidare krävs som villkor för laddning ett allsidigt forskningsoch utvecklingsprogram för hantering av avfallet från den aktuella reaktorn. Jag vill understryka att det — samtidigt som vi kan vara överens om att tolkningsfrågorna till sin natur är mycket svåra och allvarliga — självfallet blir fråga om en utomordentligt noggrann och svår prövning i varje enskilt fall. Jag tror också att alla som deltar i den här debatten inser att regeringen, som under det kommande året får ta ställning till två sådana ansökningar, kommer att genomföra den prövningen med yttersta noggrannhet och stränghet. Den nya lagen lägger ett klarare ansvar för avfallshanteringen på tillståndsinnehavaren, och det blir inte bara kraftindustrin som tvingas ta ansvar för sitt radioaktiva avfall. Även andra som bedriver kärnteknisk verksamhet skall i fortsättningen åläggas ett ansvar för att avfallet hanteras på säkraste möjliga sätt. Det är visserligen kraftreaktorerna som ger de största avfallsmängderna, men även annat radioaktivt avfall är farligt och måste hanteras på ett betryggande sätt. Det är därför en framgång att det i och med den här lagstiftningen också kommer att omfattas av de stränga bestämmelser som gäller för avfall från reaktorer. Den nya lagstiftningen omfattar också de lokala säkerhetsnämnderna. Deras insyn i kärnkraftverkens verksamhet utvidgas till att omfatta alla förekommande säkerhetsoch strålskyddsfrågor och beredskapsplaneringen kring kärnkraftverken. Lokala säkerhetsnämnder skall också kunna inrättas i kommuner där det byggs anläggningar för hantering, lagring eller förvaring av kärnavfall. Fru talman! Vårt land har länge arbetat intensivt på det internationella planet för att skapa en bättre kontroll över det klyvbara material som finns i världen, främst i syfte att förhindra kärnvapenspridning. I konsekvens med detta krävs regeringens tillstånd för utförsel av utrustning och material som konstruerats eller ställts i ordning för utvinning av kärnenergi. Tillståndskravet skall, enligt det nya förslaget, också gälla s.k. dubbelanvändningsprodukter. Det rör sig om utrustning som inte konstruerats för att användas på kärnenergiområdet men som kan ha betydelse för tillverkning av kärnladdningar. Vi skärper i den nya lagen utförselkontrollen till att gälla också s.k. teknologiöverföring, dvs. licenstillverkning utomlands. På det här sättet förbättrar vi våra möjligheter att uppfylla våra internationella åtaganden och förhindrar spridning av kärnvapen. Att helt förbjuda export av kärnkraftverk och kärnteknik låter sig däremot knappast göras om vi skall kunna fortsätta driva våra egna kärnkraftverk med betryggande säkerhet. Det hör ihop med att vi måste kunna upprätthålla vår egen kompetens just för att kunna fylla säkerhetskraven. Men jag vill mycket starkt betona att vi kommer att ställa mycket stränga krav på kontroll när det gäller export på detta område. Fru talman! Kärnkraftens säkerhetsfrågor är allvarliga och långsiktiga. Det är därför viktigt att det råder politisk enighet kring dessa frågor och att vi också behåller handlingsfriheten på de områden där den är viktig ur säkerhetssynpunkt. Enligt min mening ger oss förslaget till ny lagstiftning på kärnenergiområdet bättre förutsättningar att driva kärnkraftverken med högsta möjliga säkerhet under den period vi har bestämt oss för att utnyttja dem, liksom att hantera avfallsoch avvecklingsfrågorna på ett ansvarsfullt sätt. Därför hoppas jag nu att riksdagen i bred enighet skall kunna fatta ett beslut om kärnkraftens säkerhetsoch avfallsfrågor som, också om regeringarna skiftar, skall gälla för lång tid framåt och som medborgarna kan känna förtroende för.

Fru talman! Det som Birgitta Dahl här har betonat om den politiska enigheten tycker jag är viktigt. Jag sade också själv i min inledning att även om man har skilda grundläggande värderingar så finns ändå det problem man har att hantera, och det är mycket faktiskt till sin karaktär — det kommer man inte undan. Vad man kan göra är att begränsa det. O.K., den debatten har vi haft, och man måste se verkligheten som den är. Från den utgångspunkten tror jag också att det finns goda möjligheter till ökad samstämmighet framöver. Sedan är det klart att det är litet förrädiskt att i alltför överslätande ordalag dölja alla motsättningar och alla konsekvenser som ett sådant döljande kan innebära. Jag skall bara ta ett exempel för att visa ungefär hur jag ser på detta. Upparbetningsfrågan kan ju ha konsekvenser när det gäller stadier långt före hanteringen av avfallet. Det kom ju dagen efter valet 1982 ett brev till regeringen som någon sorts påminnelse om SKBF:s existens, där man tog upp frågan om MOX-bränsle. Om man har en alldeles öppen attityd och säger att vi inte skall låsa oss för någonting, att vi skall ha total handlingsfrihet, så är det desto viktigare att man vet hur man skall hantera den sortens frågor. Det är ju inte bara hos regeringskansli och myndigheter som låsningar inträder, utan också ute hos företagen och i deras planering. De har ju ibland just en benägenhet att vilja låsa upp politiker i förväg. Därför vore det bra om Birgitta Dahl ville kommentera frågan — som man inte kommer undan så lätt — hur man egentligen i svensk kärnkraftsindustri och svenska kärnkraftsföretag planerar på sin kant för användningen av de 6,3 ton plutonium som kommer ut av de tecknade avtalen om upparbetning om man vill gå MOX-bränslevägen. Jag tar bara detta som ett exempel på frågor som man inte kan ställa åt sidan. Det går alltså inte att bara hänvisa till att det tar lång tid innan vi behöver bestämma oss för en slutlig förvaring. Sedan är jag också helt på det klara med att direktförvaringen verkligen inte är någon enkel metod. Ingenting är enkelt på det här området. Det är detta som hela debatten under 1970-talet har gällt, och vi har insett det för sent. Jag tycker att det var att ta i, när Birgitta Dahl försökte säga att socialdemokratin har haft samma ståndpunkt som man hade 1976. Ja, vilken ståndpunkt 1976? Man hade nämligen två det året. I varje fall om Gösta Netzén & Co. i AKA-utredningen var representativa för socialdemokratin så var det ju fråga om förprojektering av upparbetningsanläggningar i Sverige. Jag lade den utredningen med remissvar åt sidan och blev hårt kritiserad av dåtidens opposition på just den grundvalen. Det finns anledning, tycker jag, att ändå inte låta Birgitta Dahls uttalande stå oemotsagt i protokollet. Det är riktigt att socialdemokraterna så småningom, när de fick se hur villkorslagen var utformad, bytte fot till den här mer skeptiska handlingsfrihetslinjen, som man därefter har hållit sig till. Birgitta Dahl understryker att regeringen inte tänker visa något lättsinne, och det är bra att den deklarationen görs här. Också andra saker har nämligen tagits upp i diskussionen. I remissbehandlingen har denna regering jämfört med internationella instanser varit betydligt försiktigare med att dra in olika organ än vad jag var under den tid då jag hade ansvaret på detta område. Det får inte vara så att formuleringen i propositionen att ta in ordentligt med uppgifter — ett uttalande som också understryks av statsrådet — blir till intet förpliktigande. Här gäller det att verkligen ta till vara all den kompetens och kunskap som över huvud taget finns på området, var helst i världen det än är. Jag noterar vidare att ingen egentligen har talat om varför vi inte bör ha dessa lokala säkerhetsnämnder också i Nyköping och Västerås. Men på den punkten kan vi kanske få en kommentar.

Fru talman! Det råder inget tvivel om att den säkerhetslagstiftning som vi nu håller på att få är utomordentligt väl avvägd. Den som har lyssnat till debatten här kan få ett intryck av att det råder bred enighet på den punkten. Men det gör det uppenbarligen inte. Två av riksdagens partier yrkar avslag på propositionen i den delen. I och för sig är det väl inte anmärkningsvärt att man har skilda meningar, men jag vill nog ändå till protokollet anteckna den reflexionen att kärnkraftindustri inte är något oerhört unikt och avskräckande. Avfallshanteringen är förvisso ett svårt problem, men det finns andra problem på en rad områden i ett modernt industrisamhälle som är lika svåra eller kanske ännu värre. När således statsrådet med stor tillfredsställelse hälsar att detta lagförslag har kunnat komma fram, så vill jag framhålla att det inte skett i enighet. Men det finns en bred majoritet för det, och detta är utomordentligt tillfredsställande. Avfallsfrågorna är en sak, men kärnkraftsindustrins karaktär av processindustri är egentligen inte något att göra en stor affär av. Vi skall vara på det klara med att denna industri inte är onormal. Vi skall också vara medvetna om att det mycket väl kan inträffa olyckor i den industrin. Vi bör alltså vara realister. Man kan fråga sig varför det inte skulle inträffa olyckor där när sådana inträffar i all annan industri.
Fru talman! Jag vill först ta tillfället i akt att säga att de sittningar hos energiministern som vi hade inför den här debatten, enligt min mening, var mycket värdefulla. Det var bra diskussioner och jag fick veta en hel del. Ömtåliga spörsmål, om vilka vi var oense, diskuterades. Bl. a. förde vi en omfattande debatt om MOX-bränsle. Där måste jag i likhet med Olof Johansson konstatera att oklarheter kvarstår. Men den frågan får vi säkert tillfälle att återkomma till. Så några ord om problematiken i fråga om upparbetning. Jag är naturligtvis överens med alla andra om att vi måste bedriva fortsatt forskning om hur vårt kärnkraftsavfall skall förvaras. Det måste helt enkelt ske en intensiv forskning om direktförvaring och annat. Den springande punkten är då varför vi skall dröja med att besluta oss. Här är det oklart. Jag känner mig inte tillfredsställd. Jag har inte gjort det i tidigare debatter, och de inlägg som gjorts här i dag av utskottets talesman Lennart Pettersson och av energiministern har inte givit fullständigt klara och raka besked om varför vi skall dröja med att besluta om upparbetning eller icke upparbetning. Vi vet ju ändå en hel del. Vilka fördelar för Sverige kan det vara med en förvaring sedan man först har upparbetat, om det nu bara är förvaringsmetoden man talar om? Varför skall man separera ut plutonium och förvara det för sig och andra avfallsprodukter för sig eller kanske t.o.m. göra andra separeringar? Vad är det för vits med det? Nu vet vi vilka mängder vi har. Varför inte ordna en direktförvaring? Om vi inte skall använda någon av restprodukterna till någonting, varför skall vi då separera ut dem? Det är frågor som kvarstår. Sedan har vi naturligtvis den otrevliga frågan med Cogémaavtal och annat som har ältats så mycket. Där finns det fortfarande oklarheter. Det finns fortfarande hemligstämplade kontrakt som många av oss har läst, i olika piratupplagor naturligtvis. Och inte ens i de diskussioner vi hade hos Birgitta Dahl kunde man riktigt klara ut hur det var med plutoniumsvinn och sådana saker. Alltihop det här talar för att vi borde kunna i dagsläget fatta ett konkret och bestämt beslut att vi skall ta hand om vårt avfall. Det finns inga vinster för Sverige att göra med att upparbeta först. Varför skall vi då upparbeta? På de punkterna kommer vi antagligen att få fortsätta debatten. Sedan vill jag återigen ta upp frågan om förvaring under havet av lågoch medelaktivt avfall. Jag tycker att det är en viktig fråga. Det finns propåer om att det skall bli flera slutförvar för lågoch medelaktivt avfall utom SFR 1, och de kanske också skall läggas under havsbotten. Det kan ju tänkas att man kommer fram till att även högaktivt avfall skall slutförvaras under havsbotten. Jag vill ställa samma fråga till Birgitta Dahl som jag har ställt till strålskyddsinstitutets chef och till Lennart Pettersson för en liten stund sedan: Om vi skall göra ett slutförvar, varför skall vi lägga det under havsbotten? Det blir dyrare. Speciellt där det nu har föreslagits, i Öregrundsgrepen, kommer det till oerhört stora förstärkningsarbeten på grund av krosszoner och annat i berggrunden. Det hade varit billigare att ordna det på land. Det har inte kommit fram några bestämda och precisa argument för att gräva ner avfallet under havet. Det talas mycket om havsföroreningar, dumpning till havs av radioaktivt avfall och annat sådant. Man säger att här är det inte alls någon risk för detta. Vi har Pariskonventionen, och vår regering skall snart överlägga om dumpningsfrågor och annat med de övriga nordiska länderna. Jag tycker att det blir alltmer angeläget att vi får något slags besked: Skall vi fortsätta att satsa på att spränga oss ner under havsbotten? Är det den modellen vi har fastnat för, eftersom vi har börjat på det sättet? Det första slutförvar vi gör lägger vi under havet. Varför?

Fru talman! Eftersom det är min bestämda uppfattning att det är mycket viktigt för den fortsatta hanteringen av de här frågorna att vi för diskussionen i dag i konstruktiv anda och inte i onödan river upp gamla sår, skall jag anstränga mig att svara på de frågor som har ställts på ett sådant sätt att det bidrar till den processen, även om man kan ha fått stimulans av frågorna att föra en helt annan sorts debatt. Låt mig först säga med anledning av den sist framställda frågan att det ställningstagande som regeringen efter prövning av ansvariga myndigheter gjorde när det gäller SFR utanför Öregrund var en prövning i det ärendet och inte i något annat ärende. Det föregriper självfallet inte prövningen av något annat ärende. En grundläggande förutsättning för prövningen var självfallet att vi skulle följa svensk lag, som bl.a. förbjuder dumpning av den här sortens avfall. Det måste alltså vid prövningen kunna visas att det inte var fråga om det. Det var efter att ha fått samstämmiga och tillfredsställande svar på bl.a. den frågan som regeringen tog ställning. Nu skall det ske förnyad prövning i olika stadier av förvaringens utveckling — bl.a. kommer behållarna inte att förslutas slutligt innan en ny prövning har gjorts — och det vet Oswald Söderqvist. En annan fråga som har ställts här är: Varför skall vi dröja med ett beslut om direkt förbud mot upparbetning, som några vill ha? Jag tror att alla vi som deltar i den här debatten också är medvetna om den debatt som förs på alla de platser där det aktualiseras att anordna ett slutförvar. Det är, som vi vet, en fråga som är mycket allvarlig och svår att ta ställning till för alla berörda. Vi vet att om man, som Oswald Söderqvist säger, innehåller plutoniet i avfallet, blir det betydligt större mängder avfall som måste förvaras under sådana former som kräver mycket rigorösa säkerhetsanordningar under mycket lång tid. Det är naturligtvis också förenat med risker. Det finns inga absolut säkra metoder, det vet vi alla. Detta är, tror jag, ett ganska konkret svar på frågan. Vi kan inte utesluta att en forskning som drivs på av ansvariga myndigheter och regeringar kan finna lösningar på de här problemen som är bättre än de vi känner i dag. Vi vill ge en möjlighet att bedriva en sådan forskning och en möjlighet för regeringen och andra ansvariga att driva på det arbetet. Det är skälet till att vi inte nu vill vare sig förbjuda utvecklingen på ett bestämt område eller låsa oss vid en bestämd teknik. Jag tror att det är mycket klokt och ansvarsfullt. Vad KBS 3-remissen beträffar är det rätt mycket som har hänt i vårt land och i andra länder sedan den tidpunkt då KBS 2-remissen skickades ut. Det förfarande som vi har valt är att bara vända oss till sådana organ som har mycket hög integritet och vetenskaplig kapacitet och står fria från olika intressen. Vi hari flera fall gett utländska organ i uppgift att själva välja ut en rad forskare och andra, till vilka de i sin tur vill ställa de frågor som måste ställas. Man kan ju diskutera, Olof Johansson, vad det är som ger störst bredd: att energiministern och regeringen i Sverige pekar ut vilka som skall svara eller att man ger myndigheter och forskningsorgan med hög integritet i andra länder en möjlighet att själva tillfråga en krets av personer och forskare och myndigheter. Det är mera det som är skillnaden i metod än något annat. Det skulle vara mig och regeringen fullständigt främmande att försöka utesluta någon speciell grupp av personer som representerar någon speciell uppfattning i den här frågan. Det är så när det gäller socialdemokratins inställning att fram till 1976 och t.o.m. AKA-utredningens arbete fanns det en betydande samstämmighet i uppfattningen att upparbetningen var att föredra. Det var när vi tog ställning till AKA-utredningen som vi också tog ställning mot upparbetningen på grundval av en diskussion om bl.a. kärnvapenspridningsrisken, vilken vi sedan fullföljde i kritiken mot villkorslagen. Jag vill på intet sätt dölja att vi ändrade uppfattning då; det gjorde vi före andra. I den första borgerliga regeringens regeringsdeklaration utpekades upparbetning som det enda alternativet. Detta säger jag nu inte i polemisk anda utan bara för att tala om hur det var. I villkorslagen nämndes sedan två olika alternativ. Vi har alltså varit konsekventa ända sedan 1976, och vi intog denna ståndpunkt före andra.

Jag tog då upp diskussioner med såväl den franska regeringen som IAEA kring dessa frågor. Och som vi redovisade i samband med utförselbeslutet förra året har vi en överenskommelse med fransmännen om att innan upparbetning över huvud taget får ske måste dessa frågor studeras. Sådana studier pågår nu, och vi kommer att ta ställning till frågorna på grundval av dessa studier. Jag har velat svara på dessa frågor i en sådan anda att vi skall kunna fortsätta att diskutera i en känsla av gemensamt ansvar för att lösa dem på ett sätt som människor kan känna förtroende för, fru talman.
Fru talman! Ansvarskännandet var kanske något mindre efter oktober 1978 bland dem som skulle fullfölja tillämpningen, avtalsskrivandet och kontakten åt olika håll när det gäller villkorslagen. Visst är jag medveten om att det fanns åtskilligt att förhandla om på den internationella scenen — det var därför jag också hade kontakter med Frankrike. När det sedan gäller upparbetningsfrågan skall vi kanske inte gräva ned oss i historien, men jag lade märke till att energiministern har noterat att det skedde en omsvängning i varje fall för vår del mellan regeringsförklaringen och villkorslagen, som var klar den 3 december 1976.

I fråga om urvalet av remissinstanser tycker jag att det är en riktig princip att man som statsråd inte sätter sig till doms över remissinstanserna och säger att en är bra och en annan är dålig. Vi använde en annan metod på min tid. Vi tillsatte en särskild grupp — som visserligen arbetade i departementet men vars arbete jag inte lade mig i — med vetenskapliga representanter med olika utgångspunkter som plockade ut de remissinstanser vi sedan utnyttjade internationellt. Jag tror att det är viktigt att man inte minst i diskussionen utåt klargör att det inte finns någon snedfördelning i urvalet, för sådana missförstånd har uppstått i debatten. Jag kan för min del inte bedöma den saken — det har jag sagt till dem som har frågat mig — men att det är färre remissinstanser involverade är helt klart. Vänta-och-se-strategin är helt enkelt inte tillämplig över hela fältet. Det var det jag ville säga med MOX-exemplet.

Man kan inte vänta helt enkelt. Man låser sig efter hand, långt innan den slutliga avfallshanteringen blir aktuell. Det är detta jag har velat betona i den här debatten. Jag tror alltså att det är viktigt att man väljer strategi, och det är därför jag har yrkat bifall till vår reservation på den punkten. Motiven har vi gemensamma, så dem behöver vi inte diskutera. Risken för kärnvapenspridning är klar för oss båda i dagsläget. Det argumentet bär över alla andra. Jag uppskattar att vi i dag har kunnat föra en mycket mer konstruktiv debatt än det var möjligt att föra den 14 april 1977. Om vi har bidragit från olika håll till att åstadkomma den situationen har vi gjort något positivt. Det är därefter en mer formell sak att vi yrkar avslag på propositionen. Det reella är att de ändringar, kompletteringar och förbättringar som vi vill ha med inte är möjliga att hantera från riksdagens sida — i utskott och i fråga om lagtext och sådant. Därav följer vårt formella avslagsyrkande.
Fru talman! Jag vill gärna deklarera att jag inte alls är ute efter att ta upp någon ny debatt eller riva upp gamla sår, som Birgitta Dahl uttryckte det. Men vi är ju oense på vissa viktiga punkter, och då måste vi naturligtvis få föra fram våra synpunkter och ställa frågor. Det tycker jag inte kan anses vara något större fel. Tvärtom är det min skyldighet att göra det och tala för de intressen som jag representerar. Birgitta Dahl får naturligtvis tala för sig och sina intressen. Det får inte — det har sagts här tidigare — bli något slags allmän gemensamhetsdeklaration, när vi inte är riktigt överens på viktiga och avgörande punkter. Jag vill något ytterligare kommentera frågan om den första slutförvaring som vi kommer att få, SFR 1, förvaring under havsbotten. Det är mycket bra att det sägs att det är ett engångsbeslut, som inte kommer att påverka några andra beslut. Men man kan naturligtvis säga som så, att har man en gång fattat ett sådant beslut, är det mycket lätt att nästa gång bestämma sig för samma lösning, fastän det egentligen inte har deklarerats några riktigt hållbara argument för att man skall välja detta förvaringssätt. Birgitta Dahl säger till mig, att Oswald Söderqvist vet att förvaringsutrymmet inte kommer att förslutas utan hållas öppet och vara under kontroll tills man vet som händer. Ja, nu säger man det, men från början när SKBF gick ut och lade fram sina första ritningar och talade om det har lagret, skulle förslutning ske direkt. Det var liksom vitsen med det hela. Det talades om att så fort lagret är fyllt skall tunnlarna slutas. En ändring kom till stånd efter kritik och undersökningar och på grund av att det fanns en mycket stor oenighet. Jag menar att sådana debatter måste föras hela tiden. Som jag sagt flera gånger tidigare är vi skyldiga att hålla den här debatten vid liv med tanke på de starka intressen från kärnkraftsindustrins sida som ligger bakom det hela och som vi märkt inte minst de allra senaste veckorna och månaderna. Jag ser att min taletid börjar lida mot sitt slut, så vi får väl återkomma till avfallsproblematiken. Det är naturligtvis riktigt att en upparbetning minskar mängderna. Vi har inte fått några exakta siffror på hur mycket det blir. Sådana uppgifter kan man naturligtvis ta fram. Men det ena får vägas mot det andra — fördelar får vägas mot nackdelar med tanke på just kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen. Trots allt vad som sägs om IAEA-kontroll m.m. — vilket är bräckligt, detta har IAEA själv uttryckt vid vissa tillfällen — finns det alltså all anledning att man nu bestämmer sig för att välja direktdeponering. Det finns inga mycket bra argument som talar för mindre volymer. All right, vi får kanske spränga litet större bergrum om vi skall ha kvar en direktförvaring, men varför skulle vi inte ta den kostnaden, om vi kan vinna så mycket annat i gengäld.

Fru talman! Vi har från folkpartiets sida inte deltagit i debatten hittills. Jag vill med några ord markera vår syn på dessa frågor och göra några kommentarer till den debatt som har varit. Folkpartiet har samma syn som energiministern har gett uttryck för, nämligen att striden när det gäller dessa frågor ligger bakom oss och att vi nu bör eftersträva en så bred enighet som möjligt för att genomföra den energipolitik som vi har bestämt oss för här i riksdagen och för att ta ett gemensamt ansvar för de säkerhetsfrågor som är förknippade med användningen av kärnkraft. Det finns därför ingen anledning att riva upp gamla strider, men några spöken har varit ute och gått här i debatten, vilket mot denna bakgrund känns lite onödigt. Lennart Pettersson kunde inte klara sig undan frestelsen att utdela en spark mot tidigare borgerliga regeringar, för att efteråt tala om den utsträckta handen. Det var väl det han menade med gammal god socialdemokratisk tradition — att omfamna och slå ihjäl med samma varma själ. Jag reagerade också litet mot den konsekvens som Lennart Pettersson påstod har kännetecknat socialdemokraternas behandling av kärnenergifrågor. Det rimmar litet illa, tycker jag, med tanke på synen på villkorslagen när den infördes, tidigare planer på större kärnkraftsprogram och vändningen i folkomröstningsfrågan. Jag tycker, i likhet med Birgitta Dahl, att man inte behöver skämmas för att ha tagit intryck av inträffade händelser, av den allmänna debatten och av forskningens framsteg på detta område. Jag tycker snarare att den konsekvens som socialdemokraterna har visat innebär en viss beredskap att ändra inställning. Det tycker jag att man kan berömma sig av i stället för att försöka hävda att man alltid har tyckt på samma sätt och att man alltid tyckt rätt. Den konsekvens som också Birgitta Dahl hävdar här i dag, att man skall ha en öppen attityd till fortsatt forskning på säkerhetsområdet, vill vi i folkpartiet hävda och försöka leva efter. Syftet med villkorslagen var att driva på säkerhetsarbetet, och det menar jag att den har gjort. Den påskyndade också upparbetningsavtal, det tycker jag vi kan erkänna, men den har också lett till att vi är på väg från den linjen. Vi hade kunnat hamna där i alla fall. Men utan en lag som drev på säkerhetsarbetet skulle det sannolikt ha gått långsammare. Jag utgår ifrån och tror att den nu föreslagna lagen kommer att spela samma stora roll för att driva säkerhetsarbetet framåt. Det kanske mest uppmärksammade inslaget i lagförslaget är att ordet ”helt” i uttrycket ”helt säker” slutlig förvaring har försvunnit. Jag vill därför gärna understryka att vi för vår del inte ser detta som ett uttryck för minskat intresse för hög säkerhet när det gäller hanteringen av utbränt kärnbränsle eller beträffande säkerheten i övrigt när det gäller driften av kärnreaktorer. Säkerheten skall ligga på så hög nivå som det någonsin är möjligt, och kraven skall ständigt skruvas upp. Eftersom vi gör denna tolkning av det föreliggande lagförslaget har vi kunnat tillstyrka utskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Eftersom herr Eliasson upprepade gånger apostroferade mig i sitt inlägg, får jag väl drista mig att förlänga debatten något. Jag vill försäkra herr Eliasson att jag inte i första hand tar till orda i den här debatten för att mucka gräl med de borgerliga partierna utan, som jag hoppas framgick av mitt inledningsanförande, underströk det som i dagens läge förenar oss. Sedan är det en annan sak att när villkorslagen nu ersätts med en ny och enligt min uppfattning betydligt bättre lag, kommer man inte ifrån en viss kritisk granskning av de låsningar som villkorslagen har inneburit. Här är alla överens om att upparbetning inte är det alternativ som vi i första hand bör eftersträva. Den inställningen hade vi från socialdemokratiskt håll på ett tidigt stadium, kanske inte från allra första början, men som statsrådet Birgitta Dahl sade, när vi fick AKA-utredningens rapport på bordet var vår uppfattning ganska klar. Vi har hållit vår linje hela tiden. De som ändrat sig, positivt naturligtvis, har varit de borgerliga partierna. Vi tycker ändå att det finns anledning att notera att den borgerliga regeringens villkorslag har inneburit de låsningar till upparbetningsavtal som man nu i reservationer till näringsutskottets betänkande kritiserar. Då må det väl ändå vara näringsutskottets majoritet obetaget att påpeka det samband som funnits, så att man inte i den här debatten försöker mäta ut socialdemokratin som ansvarig för dessa avtal. Vi har i olika lägen hävdat att det aldrig är riktigt bra, även om det kan verka rätt, att binda sig snabbt innan man riktigt vet vart det hela leder. Vi har här en viss handlingsfrihet ett antal år ytterligare. Låt oss då utnyttja det för en intensiv och framåtsyftande forskning. Jag har i och för sig samma tro som utskottsmajoriteten, att resultatet kommer att bli att vi stannar för avfallshantering i form av direktförvaring.

Herr talman! Det vi nu skall debattera är frågan om importoch exportregleringen och dess principer. Den nuvarande principen är ett allmänt förbud mot export och import av varor över huvud taget. Sedan har det under årens lopp utkristalliserats en hel del undantag, s.k. frilistor, som har gjort att nuvarande regler har blivit ganska svårtillgängliga. Regeringen har därför lagt fram ett förslag som innebär klara förbättringar genom att man helt enkelt vänder på den här principen. Man tillåter, i god marknadsekonomisk anda, generellt import och export av alla varor och slopar det allmänna förbudet och låter därefter undantagen bekräfta denna liberala regel. Regeringens förslag innebär att riksdagen i princip överlåter åt regeringen att besluta om de förbud mot export eller import som kan anses nödvändiga. Det här är i och för sig praktiskt, och vi inom moderata samlingspartiet har ingen som helst erinran mot detta. Det kan dock kanske kännas litet tvivelaktigt om beslut om förbud när det gäller böcker, tidningar och annat som används för ett fritt åsiktsoch informationsutbyte skall ligga hos regeringen för avgörande. Här har vi moderater den uppfattningen att avgörandet borde ligga hos riksdagen. Socialdemokraterna i näringsutskottet har dock beklagligtvis inte velat tillmötesgå vår önskan. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation 1, som innebär en begäran om att riksdagen skall uttala att frågor om förbud eller begränsningar beträffande varor för åsiktsutbyte skall avgöras av riksdagen. En annan del av regeringens förslag innebär en mera skärpt reglering av textiloch konfektionsvaruimporten. Här har vi från moderat sida en betydligt mer generös frihandelssyn, som vi upplever som nödvändig för Sverige om vi skall undvika protektionistiska ingrepp från andra länder när det gäller vår egen export. Detsamma gäller hemtagningssystemet, där regeringen också, trots skarp kritik från bl.a. näringslivet, vill ge kommerskollegium rätt att begränsa dispositionsrätten när det gäller införselreglerade varor. Konsekvensen av detta blir att hanteringen av importgods fördyras. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 3. Avslutningsvis vill jag något beröra min partikollega Anita Bråkenhielms motion om rätt till temporär utförsel av visst metallskrot, och då speciellt mässing. En utförsel skulle enligt motionen medföra lägre bearbetningskostnader — uppemot 15 26 — än vad man kan erbjuda i Sverige. Utskottets majoritet avstyrker motionen — till synes, skulle jag vilja säga. Verkligheten är nämligen den, att sedan motionen väcktes har regeringen begärt en översyn av licensreglerna på detta område. Därigenom har Anita Bråkenhielms motion fått åsyftad verkan, vilket vi från moderat sida ser med tillfredsställelse.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida naturligtvis inte haft några invändningar mot grundförslaget i den här propositionen, nämligen att det allmänna förbud man i dag har att utan tillstånd importera eller exportera varor nu försvinner. Det är en naturlig följd av den utveckling vi haft. Förbudet har, precis som det sägs i propositionen, i praktiken satts ur spel därför att besluten om undantag är så talrika. Att vi trots detta funnit anledning att väcka en motion beror dels på att vi har ett konkret ändringsförslag som rör förstärkt skydd för tidningar och böcker, dels på att vi i det här sammanhanget ville poängtera folkpartiets uppfattning om hur viktigt det är med en öppen ekonomi i vårt land och att vi måste göra allt för att bevara och utveckla frihandeln. Vi har sagt det många gånger tidigare, men det tål att sägas igen: Sverige är ett litet land, och våra företag är helt beroende av att ha tillgång till världsmarknaden. Annars klarar man inte en effektiv produktion som ger konsumenten billiga varor och ett brett utbud. För konsumenten är det av samma skäl viktigt att vi håller våra gränser öppna för varor som kan tillverkas bättre och billigare i andra länder. Sveriges begränsning av tekoimporten är ett exempel på vad jag menar. Den här typen av regleringar slår ofelbart tillbaka på Sverige och svensk industri — ofta med mångdubbel kraft. Konsumenten får dyrare varor. När det gäller just tekoprodukter drabbar våra importregleringar u-länder, som får det ännu svårare att bredda produktionen och därmed förbättra sina levnadsvillkor. För oss liberaler finns det alltså flera olika skäl att kräva att såväl export som import underlättas också materiellt sett. Om detta handlar reservation 2 i betänkandet, och jag yrkar bifall till den. Vi har också upprepat vår tidigare kritik mot förändringen av hemtagningssystemet, en förändring som innebär att man ytterligare försvårar importen, med följdresultatet att varan blir dyrare för konsumenten. Jag yrkar alltså bifall också till reservation 3. Reservation 1 berör skyddet för sådana varor som i huvudsak skall säkerställa ett fritt åsiktsoch informationsutbyte, t.ex. böcker och tidningar. Enligt vår uppfattning bör skyddet för sådana varor ytterligare förstärkas genom att de helt undantas från förordningens tillämpning och genom att eventuella regleringar skall kräva riksdagens medverkan i varje enskilt fall. Jag yrkar, herr talman, bifall också till reservation 1.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

Därmed markerar regeringen och, förhoppningsvis riksdagen att man bestämt står bakom frihandeln, som sedan länge är utgångspunkten i vårt internationella handelsutbyte. Trots detta har vi i denna fråga fått några reservationer från moderatoch folkpartihåll. Reservanterna konstaterar att det på några speciella områden fortfarande finns kvar licenstvång, importreglering och liknande saker. Det finns enligt vår uppfattning ganska goda skäl för att det skall vara så. Licenstvånget för tekovaror är betingat av starka regionala sysselsättningsskäl. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte vara med om någon avveckling på denna punkt. Vi måste också se till de intressen som på detta område finns i de utsatta regionerna. Vi vill inte binda oss för en gradvis avveckling av licenstvånget när det gäller import av tekovaror, vilket folkpartiet har föreslagit i en motion och som sedan har följts upp i reservation 2. Samma sak gäller för hemtagningssystemet. Detta har utsatts för ordentlig kritik, det har talats om missbruk och bristande kontroll. Regeringen vill, på förslag av tullverket, skärpa kontrollen för att därigenom se till att de regler som finns också följs. Det tycker vi är en rimlig linje, och vi stödjer helt regeringens uppfattning att det här måste ske en uppstramning. Vi anser att regeringen nu inte faller till föga för de intressen som arbetar för en förändring av det förslag till skärpning i hemtagningskontrollen som har förts fram. Det har blivit litet av ett paradnummer att böcker, tidningar och liknande åsiktsprodukter inte skulle falla under denna regerings domvärjo när det gäller att göra avsteg och eventuellt införa någon form av importreglering. Detta är bara en markering, som man både kan ha och vara utan. Vi tycker att det är onödigt att hålla på och krångla med denna lag. Vi har haft ett allmänt förbud mot import av varor, inkl. böcker och tidningar, sedan 1947 utan att demokratin i detta land har gått förlorad. När vi nu dessutom förändrar lagen till det bättre bör det kunna klaras även i fortsättningen utan att göra speciella markeringsundantag. Vi tyckte att det måhända skulle vara en onödig klåfingrighet. Demokratin hänger naturligtvis inte på dessa saker. Därför har utskottsmajoriteten avvisat folkpartiets tanke. Jag förstår att dessa motioner i mångt och mycket är något av manifestationsmotioner, där man ytterligare vill understryka sin starka tro på frihandeln. Också vi har denna starka tro, även om det naturligtvis kan komma situationer, då man måste göra vissa avsteg. De branscher och de saker som motionärerna har tagit upp förefaller mig emellertid såsom något perifera. Vill man göra en stark markering för att ytterligare utveckla frihandeln i detta land, finns det ett område som man borde ha gjort markeringen på, nämligen jordbrukets område. Där har vi ju det stora avsteget från frihandeln. Är man principiell frihandelsvän och vill fullfölja den linjen till dess yttersta konsekvens, hade det varit naturligt att yrka på att restriktionerna på jordbrukets område gradvis skall avvecklas. Jag vill avsluta mitt anförande med att fråga reservanterna: Varför har ni inte tagit upp den verkligt stora saken, om ni vill manifestera er såsom frihandelsvänner, nämligen ett krav på avskaffande av importregleringarna på jordbrukets område? Det hade varit en insats för frihandeln som hade inneburit en klar förpliktelse och verkligen betytt någonting.
Herr talman! Det sista beror ju på att man i propositionen diskuterar just hemtagningsoch tekoproblematiken. På dessa områden har man kunnat fästa uppmärksamheten på protektionistiska inslag också i vår handelspolitik. Ett starkt skäl ytterligare för oss är att vi ser det såsom ett hot mot våra möjligheter att hjälpa u-länderna till en bättre tillvaro. Möjligheten för de fattiga länderna att exportera de varor som de tillverkar är en nödvändighet, om de skall kunna bredda sin produktion och förbättra levnadsvillkoren för människorna. Den kopplingen tycker vi är verkligt viktig. Jag kan inte hålla med Lennart Pettersson, när han säger att starka sysselsättningsskäl inom vissa regioner gör att vi måste ha kvar detta skydd. Jag tror inte att det är så. Dels kommer en relativt liten del av tekoimporten från våra u-länder, dels torde industrin på de aktuella orterna i Sverige må bra av den konkurrensen. Jag tror att det på sikt är nödvändigt att man tvingas möta en öppen konkurrens. Skyddet gynnar inte sysselsättningen mer än möjligtvis på väldigt kort sikt. Hemtagningssystemet verkar precis i samma riktning. I praktiken är det en dold protektionism. Jag tror att det krångel och den byråkrati som detta medför inte gagnar den svenska industrin, framför allt inte de svenska konsumenterna som får betala för dyrare kläder. Att vi vill undanta böcker och tidningar från denna möjlighet är inte bara en markering. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga. Riksdagen bör få avgöra om sådana regleringar skall införas. Jag har inte alls någonting emot att även jordbrukspolitiken blir föremål för en granskning. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att se över regleringarna även på jordbrukets område.
Herr talman! Bara ett kort inlägg. Det var ett ganska intressant besked som Christer Eirefelt gav beträffande importregleringarna på jordbrukets område. Jag kan tänka mig att centerpartiet med ett visst intresse lyssnade på det beskedet, om det nu finns någon substans bakom det. Ni är alltså beredda att gå från ett borttagande av importregleringarna på tekoområdet till att på sikt avskaffa dem även på jordbrukets område. Det var en intressant notering. Även om man kan göra vissa förändringar, torde det få mycket negativa sysselsättningseffekter i många delar av vårt land. Vi vill alltså slå vakt om jorbruksnäringen i vårt land, lika väl som vi vill slå vakt om ett visst mått av tekoindustri. Här talas om behovet av konkurrens för att få en effektiv industri. Låt mig då bara påminna Christer Eirefelt om att 80 20 av alla tekovaror som konsumeras i det här landet kommer utifrån i form av import, så nog är det konkurrens alltid. Jag tror inte att man i dag kan gå ut och säga till invånarna i Kinna, i Boråsbygden och på många andra håll att det nu skall vara fritt fram för tekoimport, att de får söka sig jobb någon annanstans, var de än kan finnas. Jag tror inte att det vore en ansvarsfull politik. Vi har ändå en större importandel när det gäller tekovaror i det här landet än de flesta andra länder i världen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 18.
Herr talman! Jag tror inte, vilket Lennart Pettersson gör, att detta med nödvändighet skulle betyda att man i Kinna fick gå ut och söka andra jobb. Jag tror tvärtom att det skulle vitalisera den svenska tekoindustrin. De varor som vi importerar från u-länderna — och det är alltså u-länderna som drabbas av de här regleringarna — kommer man ändå inte att kunna konkurrera med. Lennart Pettersson glömmer genomgående konsumentintresset i den här frågan. Til syvende og sidst är det konsumenterna som får bära kostnaderna för de här regleringarna. När det gäller jordbrukspolitiken sade jag att jag tror att vi i fråga om vissa varor kommer att få skäl att se över även denna av hänsyn till konsumenternas intressen.

Herr talman! Bör Regioninvest i Norr AB, nu ett dotterbolag till Statsföretag, få ett anslag på 230 milj.kr.? Det är det som statsrådet Roine Carlsson föreslår. Är det väl använda pengar? Låt mig här få teckna ner Regioninvests historia. År 1977 beslöt riksdagen att anslå 25 milj.kr. till ett investmentbolag, som skulle mildra effekterna av de söndervittrade visionerna kring Stålverk 80. Inriktningen skulle huvudsakligen vara att förvärva minoritetsandelar och därigenom stärka företagskunnandet i Norrbotten. År 1978 fick man 15 milj.kr. från AMS i form av en förlustgaranti för att ta över ett problemfyllt företag, Isolamin AB. År 1979 beslöt riksdagen att anslå 75 milj.kr. för — som det hette — de närmaste tre åren, för att finna sysselsättning, speciellt i Gällivare och Pajala. Åren 1978 och 1979 gjorde man förluster på 30 milj.kr., när man samtidigt hade en omsättning på 60 milj.kr. År 1980 fick man en ny VD, och det ena köpet av företag efter det andra ägde rum. Minoritetandelsprincipen, som man till viss del redan hade frångått, förändrades nu i hög grad till majoritetsengagemang. Regioninvest fick ett helt annat ekonomiskt ansvar för verksamheten och för de 29 företag som då ingick i koncernen. Styrelsen bestod till övervägande del av personer från regionens politiska och fackliga organisationer. Ordföranden var en regionalt verksam politiker. Koncernens försäljning steg från 1979 års 40 milj.kr. till 172 milj.kr. år 1981. Förlusten steg i samma takt som omsättningen ökade. Halva omsättningen blev förlust. År 1981 fick man helt hastigt akuta likviditetsproblem. Ett lån på 25 milj.kr. fick Statsföretag hosta upp. Vid ungefär samma tidpunkt, under våren 1981, begärde Regioninvest ett bistånd från riksdagen på 100 milj.kr. Det blev 55 milj.kr. Förra året erhöll man via Statsföretag, som i samma veva fick pengar från riksdagen, ett förlusttäckningsbidrag på 110 milj.kr. I dag föreligger förslag från regeringen att ytterligare 230 milj.kr. skall ges till Regioninvest via Statsföretag. Industriministern säger samtidigt att det nu får vara slut med pengar till Regioninvest. Man kan ställa frågan: Hur säkert är detta besked? Är industriministern beredd att här i riksdagsdebatten med 100 26 säkerhet säga att det nu är stopp för mera pengar till Regioninvest? Eller kommer det kanske att krävas ett nytt 100-miljonersbidrag av engångskaraktär redan år 1985? Herr talman! Om man tillåter sig att summera alla de belopp som sedan 1977 givits till Regioninvest i bidrag, får man ihop 510 milj.kr. Då har jag inte räknat med de pengar som de 34 företagen i koncernen fått från utvecklingsfonden och i form av utbildningsstöd, sysselsättningsstöd m.m. från länsarbetsnämnden. Fördelar man sedan de 510 miljoner kronorna på de ca 1 000 personer som just nu är verksamma i koncernen, finner man att dessa utöver sin lön under fem-sex år fått en subvention på 510 000 kr. vardera, varav nu på ett enda bräde 230 000 kr. Så här går det enligt min mening inte att driva företagsamhet, inte ens i Norrbotten. En av svagheterna har varit att kommunaloch landstingsråden har spelat en avgörande roll i Regioninvest och även i dotterbolagen. Politiker är inte företagare. Regioninvest är enligt min mening ett utmärkt exempel på hur det kan gå och hur det går när politiker lägger sig i de affärsmässiga besluten och ständigt viftar med en i det närmaste vidöppen börs med skattebetalares pengar. Jag undrar i all stillhet hur mycket pengar de här politikerna i styrelserna i Regioninvestkoncernen själva skulle ha velat satsa i de av dem beslutade företagsköpen. Från företagarhåll är man i Norrbotten skeptisk till Regioninvest och menar att företaget genom sitt engagemang gör det svårare för andra företagare att starta nya företag och t.o.m. att få sina verksamheter att överleva. Det är givetvis svårt att bevisa detta påstående, men jag tycker att det bör ge oss alla anledning att stanna upp och fundera över vad man egentligen sysslar med. Moderata samlingspartiet, som ända sedan 1978 varit restriktivt inställt till resursförstärkningar i detta sammanhang, anser att Statsföretag inom ramen för de miljarder det fick våren 1983 och de vinster som det nu redovisar enligt sina delårsrapporter, bör kunna lösa Regioninvests problem. Några ytterligare medel ur statskassan är därmed inte motiverade. Det finns andra och — den uppfattningen tror jag nog att statsrådet Roine Carlsson delar — mera angelägna hål att stoppa pengarna i. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1. Riksdagen bör också uttala sig för att Regioninvest aktivt bör pröva möjligheterna att engagera andra intressenter och eventuellt överväga utförsäljningar, så att majoritetsengagemangen kan motiveras och så att man mera kan gå in för den ursprungliga principen med minoritetsandelar. På så sätt kan också mera av affärsmässig kompetens knytas till företagen. Jag har en känsla av att det fattas mycket i det avseendet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 2.

Herr talman! När Regioninvest bildades 1977 — på initiativ av Nils G. Åsling — var det en framåtsyftande åtgärd för att utveckla näringslivet i Norrbotten. Jag vill gärna betona det inledningsvis, eftersom jag inte har den pessimistiska inställning till Regioninvest som Per-Richard Molén visade. Företaget, som först hette NJA-Invest, tillkom i skuggan av det havererade stålverk-80-projektet. Avsikten med idén om ett investmentbolag var att skapa ett komplement till den övriga näringspolitiska och regionalpolitiska medelsarsenalen. Inledningsvis var målet att gå in som minoritetsdelägare i utvecklingsbara företag. Syftet var att genom pengar tillföra dessa utvecklingsbara företag kapital. Vi vet av erfarenhet att många småföretag i Norrbotten lider brist på eget kapital. Det har under åren hämmat en positiv utveckling. Jag medger gärna att även om det funnits problem har Regioninvest i många avseenden spelat en viktig roll för sysselsättningen i hårt drabbade regioner. Regioninvest har under årens lopp medverkat till att rädda många arbetstillfällen som annars skulle ha försvunnit i ett läge då privata företagsägare inte orkade med verksamheten. Även om det finns anledning till kritik vill jag inte förneka att Regioninvest i många avseenden tillfört nytt kunnande. Men dess värre finns det problem, och vi har pekat på dessa i centermotionen i anledning av denna proposition. Regioninvest har stegvis under årens lopp frångått sin tidigare policy — att vara minoritetsägare. Man har gått över till att bli majoritetsägare, för att sedan bli helägare av de flesta företagen. Vidare har företaget i många avseenden lidit brist på ekonomisk planering och effektivitet, och det har satt sina spår i de ekonomiska resultaten. Jag ifrågasätter om man i dag kan säga att Regioninvest gör skäl för benämningen investmentbolag i den gamla ursprungliga betydelsen. Jag vill påstå att man under årens lopp inte har hållit kurs mot det ursprungliga målet. Om man gjort det, hade man nog haft en annan situation i dag. Man hade kunnat bevara karaktären av investmentbolag. Just avsaknaden av ett ordentligt investmentbolag har också bidragit till att man under hösten 1983 på privat initiativ bildat ett nytt investmentbolag. Hade man hållit fast vid den tidigare policyn är jag övertygad om att de ökade resurserna hade kunnat användas för produktutveckling och marknadsföring av nya verksamheter. Pengarna hade med andra ord blivit drygare. Nåväl, vi skall inte bara gråta över det som varit, utan vi befinner oss i ett läge där Regioninvest har en svår ekonomisk situation. Den handlingsplan som tagits fram ser vi från centerns sida som helt nödvändig. Vi pekade för resten för ca ett år sedan på behovet av en sådan handlingsplan. Kravet på effektivitet och lönsamhet måste vara det primära i den handlingsplanen. De 230 milj.kr.som nu föreslås ser vi som ett nödvändigt tillskott för att trygga fina produktidéer inom ramen för Regioninvests verksamhet. Vi anser dessutom, herr talman, att man aktivt borde ha prövat möjligheterna att få privata intressenter att engagera sig i företaget. Vi anser att man på sikt måste återgå till den policy som tidigare var målsättningen för verksamheten inom Regioninvest. Dess värre har vi inte fått gehör för det kravet, och jag yrkar därför bifall till reservation 2. Handlingsplanen förutsätter ju en reducering av verksamheten i malmfälten framför allt när det gäller Gällivare Mekaniska AB, som under många år varit ett problemföretag. Utskottsmajoriteten menar att man här bl.a. får lita till att kommunala organ skall ha hög beredskap för att mildra de negativa effekterna av att företaget kanske skrotas. Jag tycker för min del att det är att smita ifrån det regionalpolitiska och näringspolitiska ansvaret. För en malmfältskommun som redan är hårt drabbad av arbetslöshet och av kräftgång när det gäller den statliga verksamheten, är det orimligt att ikläda sig det ökade regionalpolitiska ansvar som majoriteten i utskottet vill pålägga den. Utöver den handlingsplan som nu görs upp och de insatser som har presenterats och som vi skall ta ställning till tycker jag att det finns anledning att aktivt pröva om inte traditionella regionalpolitiska medel skall användas för att rädda väsentliga delar av den verksamhet som bedrivs i malmfälten. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! En dryg tredjedel av det begärda anslaget i tilläggsbudget I gäller industridepartementets område och handlar om nya kapitaltillskott till några helt eller delvis statliga företag. Alldeles före jul hade näringsutskottet ett delbetänkande om tilläggsbudget I som huvudsakligen berörde Eiser, och nu är det alltså dags för Regioninvest i Norr AB, som enligt regeringsförslaget skall få ett ytterligare anslag på 230 milj.kr. — detta efter det att man erhållit 55 miljoner 1982 och 110 miljoner 1983. Dessutom har moderbolaget, Statsföretag, under samma tid tillskjutits flera miljarder, samtidigt som det har blivit av med flera av sina tidigare förlustbolag. Det är mot denna bakgrund folkpartiet hävdar att Statsföretag utan ytterligare medelstilldelning måste kunna klara nödvändiga utvecklingskostnader i dotterbolagen, alltså även i Regioninvest i Norr. Vi har tidigare i olika sammanhang redovisat vår principiella syn på statligt företagande och särskilt vår negativa uppfattning om kapitaltillskott för att täcka uppkomna förluster. Vi har pekat på att egen lönsamhet måste vara basen för eventuell expansion och att det bästa testet på en sådan förväntad lönsamhet är att kapitalet anskaffas på den vanliga kreditmarknaden i konkurrens med andra företag. Vi har också vid olika tillfällen sagt att de statliga företagen skulle må bra av att få in delägare, enskilda eller kooperativa. Det här synsättet är aktuellt också i samband med Regioninvest därför att man här, tvärtemot företagets ursprungliga målsättning har tagit över ägaransvaret helt, till 100 22, i nästan samtliga dotterbolag. Det finns i själva verket bara ett par undantag från den regeln. Detta menar vi är negativt för utvecklingen, och vi hävdar att man i stället måste komma tillbaka till den politik som gällde från början, nämligen att Regioninvest blir minoritetsägare i bolagen. Naturligtvis bör Regioninvest också ha möjlighet att helt avyttra sitt engagemang, om det av olika skäl skulle visa sig lämpligt. Den redovisning vi fick i utskottet för Regioninvestgruppen och den handlingsplan som tagits fram visar att det finns möjligheter till en långsiktigt positiv utveckling i ett antal av företagen i gruppen. Naturligtvis är detta glädjande, främst med tanke på de mycket svåra sysselsättningsproblem som finns i Norrbotten. Vi menar alltså att dessa möjligheter kan och bör tas till vara utan ytterligare kapitaltillskott från regeringen.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

Herr talman! Låt mig börja med att läsa in till kammarens protokoll varför behandlingen av proposition 25 kom att delas upp på två betänkanden. När utskottet skulle till att behandla avsnittet som gäller Regioninvestgruppen inträffade nämligen någonting som vi fick anledning att fundera över hur det stod i relation till det beslut som riksdagen tidigare hade fattat när det gällde Regioninvest. Den händelsen var att Regioninvests styrelse hade gett ledningen för Gällivare Mekaniska Verkstad i uppdrag att uppta förhandlingar om detta företags avveckling. Det var det som föranledde denna operation. Jag vill läsa upp det som sagts i det tidigare riksdagsbeslutet. Det står i näringsutskottets betänkande 1982/83:38, s. 23. ”Utskottet anser i överensstämmelse med riksdagens tidigare uttalade mening att inriktningen av verksamheten vid Regioninvest i Norr AB skall vara oförändrad till dess att riksdagen på grundval av en ny proposition har fattat beslut om företagets framtida verksamhet. Enligt vad utskottet har erfarit räknar Statsföretag med att, i avvaktan på att Regioninvest genom ett sådant beslut har fått ett ytterligare kapitaltillskott, kunna ställa de medel till Regioninvests förfogande som erfordras för upprätthållande av verksamhe ten och för fortsatt bearbetning av de utvecklingsprojekt som bolaget bedriver. Utskottet utgår från att Statsföretag gör en sådan insats. Det är angeläget att regeringen håller uppsikt över att så sker och i övrigt tar särskilda initiativ om så erfordras för att dess intentioner beträffande t.v. oförändrad verksamhet vid Regioninvest skall fullföljas. Riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen i enlighet med vad utskottet nu har anfört.” Herr talman! Det beslut som riksdagen vid det tillfället fattade gjorde att vi ville undersöka hur de här besluten stod i förhållande till varandra. Nu är det genom regeringskansliet klarlagt att beslutet i Regioninvests styrelse inte på något sätt står i strid med riksdagens beslut. Jag ville tala om detta för att få det till protokollet, eftersom det framdeles kanske kan uppstå en och annan fråga. Sedan skulle jag vilja övergå till att kommentera de reservationer som har fogats till detta utskottsbetänkande. Den moderata reservationen går ut på den numera ganska välkända melodin att man skall avslå. Så gör man också i det här fallet. Man vill inte vara med om att satsa de medel som så väl behövs för att rekonstruera Regioninvest i Norr. Om detta avslagsyrkande skulle gå igenom i riksdagen innebär det att mellan 300 och 400 av de anställda i Regioninvestföretagen skulle få sluta sina jobb. Det bekymrar tydligen inte moderaterna. Jag är nu inte så förvånad över det. Som jag sade börjar jag vänja mig vid kallsinnigheten från moderathåll. Låt mig något kommentera Per-Richard Moléns inlägg. Jag tror att det hade varit riktigt om han hade börjat det inlägget med att citera vad som har varit Regioninvests uppgift. I det betänkande vi nu behandlar framgår det på första sidan att ”Regioninvest i Norr AB är ett helägt dotterbolag till Statsföretag AB. Bolagets uppgift är att stimulera industriell utveckling i Norrbottens län och att därvid skapa nya sysselsättningstillfällen i länet.” Det var naturligtvis en förödande historik som räknades upp från riksdagens talarstol. Det är klart att man kan konstatera att det har kostat mycket pengar. Jag är alldeles övertygad om att det finns motiv för att dessa pengar har satsats. Att man inte har lyckats, kan man så här i efterhand — vilket naturligtvis är en trygg position — konstatera. Per-Richard Molén frågar om det nu är slut med de statliga medlen, om man är riktigt säker på det. Även det har understrukits av majoriteten i utskottet. Jag menar att vi får ha tilltro till att man menar allvar med de förslag som läggs fram. Jag skall inte kommentera angreppet på dem som suttit i detta företags styrelse, och som uppenbarligen på grund av sitt kommunaleller landstingspolitiska engagemang skulle misstänkliggöras. Jag kan hålla med om att det inte kan sättas likhetstecken mellan landstingsoch kommunalpolitiska engagemang och duktiga företagsledare. Men det är också ett sätt att vinkla frågan när man talar om dem som direkta företagsledare. Det är de inte. Jag vill faktiskt fråga: Vad skulle Per-Richard Molén ha föreslagit i stället? Om man hade gått på samma linje som tidigare skulle förmodligen inget försök ha gjorts i Norrbotten inom ramen för Regioninvest att skapa de arbetstillfällen som Regioninvest egentligen skall vara ett instrument för att åstadkomma. Det finns också en folkpartimotion med exakt samma yrkande, och jag är mer förvånad över det. Men jag tror att det är ett utslag av den litet tuffare attityd som tydligen blivit folkpartiets melodi. Det gäller väl att hålla jämna steg med moderaterna! Jag konstaterar bara att man här har samma ointresse för de anställda. När man nu säger att Statsföretag borde klara detta utan särskilda medel vill jag gärna ställa ett par frågor: Var skall Statsföretag då ta medel? Vilken övrig verksamhet inom Statsföretag skall stå tillbaka för att man skall kunna klara den här angelägna uppgiften? Jag ämnar inte uppehålla mig längre vid dessa reservationer. I ett stycke är de alldeles utomordentligt klara — de yrkar båda avslag på de 230 milj.kr. som majoriteten anser nödvändiga för att företagen inom Regioninvest i Norr skall få en rimlig chans att leva vidare och utvecklas till förhoppningsvis trygga arbetsplatser för de anställda. Jag vill därför yrka avslag på reservationerna 1 och 2. Om nu dessa båda reservationer är klara, uppvägs det, som jag ser det, mer än väl av den luddighet som står att finna både i centerpartiets motion och i den reservation som fogats till utskottets betänkande. I motion 193 riktas kritik mot Regioninvest i Norr för att man frångått sin tidigare policy som minoritetsdelägare. Och inte bara det. Motionärerna påstår dessutom att det har varit Regioninvests strävan att bli majoritetsägare. Detta skrivs i en motion där Per-Ola Erikssons namn finns med. Det ser jag allvarligt på. Per-Ola Eriksson vet mycket väl hur det i de flesta fall har gått till! Personligen kan jag inte undandra mig ett visst medansvar i sammanhanget. Jag var faktiskt med som kommunalpolitiker och bankade ganska hårt på Regioninvests dörr för att få dess hjälp när de enskilda, Per-Richard Molén, hade dragit sig ur. Låt mig bara som ett exempel på det nämna att det företag som i dag heter Kiruna-Truck var just ett sådant företag som enskilda ägde och som var på väg in i konkurs. Det företaget har i dag visat exempel på en ganska hygglig produktutveckling, och Regioninvest fick gå in och ta hela ansvaret. Så har det alltså varit, och det vet Per-Ola Eriksson. Jag har också varit med och av Per-Ola Erikssons partivän Nils Åsling, som dåvarande departementschef, via Regioninvest fått hjälp att rädda hotade arbetstillfällen i Norrbotten. Jag har alltså medverkat till att avkräva Regioninvest de här insatserna, begärt att man skulle gå in med kapital och med sakkunnig hjälp i de företags styrelser som det varit fråga om. Jag tror att vi skall vara uppriktiga och erkänna att det har varit på det sättet. I motionerna heter det att det varit Regioninvests strävan att bli majoritetsägare och helägare till företagen. I reservationen har det i viss mån skett en ändring, och där finns en annan skrivning. Där heter det: ”Genom att Regioninvest har fått bära hela ägaransvaret i nästan alla företag inom gruppen har tillgängliga resurser i alltför hög grad fått sättas in för att täcka dotterbolagens förluster.” Jag menar inte att det är fel att man rättar sig själv. Det sätter jag värde på. Men nog var det i grevens tid! Man kan faktiskt också fråga sig, efter de inlägg vi nyss har hört, om det verkligen är fråga om en självrättelse. Låt mig ta litet mer ur centermotionen. Där talas det om att Regioninvest i sin handlingsplan borde pröva möjligheten att sälja vissa dotterföretag. Per-Richard Molén höll med om det. Jag vill faktiskt fråga Per-Ola Eriksson: Vad är det för företag motionärerna talar om? Vilka företag är det ni vill sälja? Jag är ganska övertygad om att jag inte kommer att få något svar, och om jag skulle få det är det antagligen en hänvisning till att det, i enlighet med era yrkanden, är en angelägenhet för Regioninvest och Statsföretag. Men jag noterar nu i varje fall att man på centerns håll anser att vissa företag inom den här gruppen bör säljas. Jag drar då naturligtvis den slutsatsen att det är företag inom gruppen som ger vinst och som möjligen skulle vara attraktiva för någon köpare. Jag skulle gärna vilja veta, Per-Ola Eriksson, vad det är för företag som det här handlar om. Vad skulle centern vilja göra med de företag som inte ger vinst, Per-Ola Eriksson? Skulle man vilja lägga ner dem, eller vad har man tänkt sig för framtid för dem? Slutligen hävdas i reservationen — och det har understrukits av Per-Ola Eriksson — att ”kapacitetsminskningen”, som man också här föredrar att kalla det, skall mötas med regionalpolitiska och näringspolitiska insatser. Vilka insatser, Per-Ola Eriksson, är det som man vill rekommendera? Jag tror inte att det är farligt att skriva på det här sättet, för jag har inte upplevt att det varit alltför många fall där inte samhället i någon form har fått ingripa sedan kapacitetsminskningar har inträffat. I utskottsmajoritetens skrivning står också att man utgår ifrån att inte bara kommunala utan också statliga organ skall ha en hög beredskap för att klara den påfrestning som uppstår i samband med denna åtgärd. Det skulle som sagt vara intressant att veta litet mera om vad det är för näringspolitik och övriga insatser som centern här vill förorda. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som har fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Helst skulle jag vilja ha ett besked från statsrådet Roine Carlsson, om han är beredd att här i riksdagen intyga att inga mera pengar kommer att överföras till Regioninvest efter dessa 230 milj.kr. Men vi får väl avvakta när det gäller den frågan. När man lyssnar till Karl-Erik Häll får man en känsla av att om han skulle vara herre över de svenska finanserna, så skulle den allra största delen av våra resurser överföras till Norrbotten, och man skulle glömma andra delar av vårt land. Vi kan ju ändå inte låta känslan för Norrbotten få rusa i väg med oss på det här sättet, så att vi glömmer bort att använda det sunda förnuftet. När det gäller moderaternas syn på Regioninvest är det inte så att vi har använt någon backspegel. Vi har tvärtom varit mycket framsynta under alla år och varit restriktiva i fråga om att satsa pengar i Regioninvest. Man får en känsla av att Regioninvest har köpt upp konkursföretag i Norrbotten trots att man kanske i Norrbotten hade varit bättre betjänt av att de först hade fått gå i konkurs och man därefter hade tagit fram de fina bitarna som var värda att utvecklas. Då kanske man hade haft en helt annan situation. Det finns en intressant rapport av Christer Olofsson om de regionala utvecklingsbolagen, som också berör en annan del av Regioninvest. Det gäller bristerna i samarbetet med Statsföretag. Han säger att de förväntningar som fanns om ett nära samarbete med Statsföretag och dess dotterbolag samt stöd från Statsföretagskoncernen i utvecklingsansträngningarna inte har infriats. Jag skulle gärna vilja fråga Karl-Erik Häll och statsrådet Roine Carlsson: Har man nu skapat sådana garantier att Statsföretag med litet mer känsla och litet mer vilja är berett att stötta upp Regioninvest?
Herr talman! Jag är något förvånad över Karl-Erik Hälls grälsjuka vid detta första arbetsplenum i år. Vi är överens om att Regioninvest behöver pengarna. Däremot kan vi ha litet olika uppfattningar om den policy som Regioninvests verksamhet i dag präglas av. Karl-Erik Häll kan inte komma ifrån att man under årens lopp stegvis har ändrat policy, och då är inte Kiruna Maskin & Truckservice AB det enda exemplet. Beträffande historieskrivningen kring det företaget finns det enligt min mening en hel del övrigt att önska. I verkligheten har Regioninvest haft en ganska god aptit inte bara när det gällt att ha majoritetsandelar i företagen utan också att äga dem till hundra procent. Det har gjort att utrymmet för Regioninvest att fungera som ett traditionellt investmentbolag efter hand har minskat. I början var avsikten att man under en kort tid skulle gå in i olika företag för att utveckla produkter och få företagen på fötter. Därefter skulle man försöka få dem att fungera som privata företag. Det var alltså den ursprungliga tanken bakom Regioninvest eller NJA-Invest, som det från början hette. Uppenbarligen lever man inte efter den policyn, vilket vi har påpekat i centerreservationen. Det förvånar mig att Karl-Erik Häll så lätt glider ifrån de företag som berör hans egen kommun. Faktum är att han i dag i så fall medverkar till att delvis försämra situationen i sin egen region. Vi behöver kanske inte bråka särskilt mycket om den saken, men jag vill erinra Karl-Erik Häll om att år 1982, då det också gällde resurstilldelning till Regioninvest, uppvaktades den dåvarande industriministern just med krav på att man skulle rädda det aktuella företaget. Då hette det att Åsling inte skall slå sista spiken i detta företags likkista. Uppenbarligen är det nu någon annan som kommer att göra det, om jag har förstått Karl-Erik Häll rätt. Det är ändå så, Karl-Erik Häll, att statsmakterna inte kan ställa krav på att en kommun i ett av arbetslöshet så hårt drabbat län skall ikläda sig ansvaret för regionala och näringspolitiska insatser av det slag som det här är fråga om. Vi menar att statsmakterna måste ikläda sig det ansvaret. Man bör också med traditionella regionalpolitiska medel pröva om verksamheten kan leva vidare. Det har inte gjorts enligt denna handlingsplan. Vi menar också att man borde ha prövat möjligheterna av en utförsäljning av företag i syfte att leva upp till den tidigare policyn. Men det har man inte heller gjort, och det tycker vi är ett misstag.
Herr talman! Jag tycker att Karl-Erik Häll har en något felaktig utgångspunkt när han så kategoriskt säger att 300-400 människor blir arbetslösa om inte detta anslag beviljas. Men dels löser man inte sysselsättningsproblemen enbart genom nya kapitaltillskott, dels anser vi att Statsföretag måste kunna klara att reglera rekonstruktionsarbetet med egna medel. Vi vet ju att man just nu redovisar ganska bra siffror. Jag varken nonchalerar eller är omedveten om sysselsättningsproblemen, Karl-Erik Häll, men jag tror att de bäst löses på andra sätt än genom det ena kapitaltillskottet efter det andra.
Herr talman! Nog är det litet betänkligt att från utskottsledamoten Per-Richard Molén få höra att han inte tror på vad majoriteten säger och på vad riksdagen, såvitt jag förstår, om en stund kommer att fatta beslut om. Utskottet uttalar i likhet med statsrådet att det inte blir fråga om några ytterligare tillskott. Men jag kan säkerligen inte nu skingra denna misstro, utan får försöka leva vidare med den. Låt mig sedan säga att det är uppenbart att enligt Per-Richard Moléns modell går det inte att förena insatser i Norrbotten med sunt förnuft. Men är det då så förnuftigt, med hänsyn till det sysselsättningsläge som ni tycks ha förståelse för, att gå så radikalt till väga att man yrkar avslag på förslaget om de här pengarna? Jag skulle vilja säga att man dessutom rekommenderar en annan modell, som jag förstår kan vara intressant ur Per-Richard Moléns synpunkt, nämligen att företagen borde ha gått i konkurs. Vad som var kvar av värde skulle sedan säljas, underförstått till någon privat intressent. Det är också ett sätt att hantera pengar, för det blir faktiskt inte någon annan effekt av konkursen än att privata intressen får möjlighet att köpa ett hyggligt företag för en blygsam penning. Till Per-Ola Eriksson vill jag säga att jag inte är grälsjuk. Jag har aldrig varit det, såvitt jag vet, eller också begriper jag mig inte på definitionen av grälsjuka. Men nog måste jag säga att det förefaller vara litet grand dubbelbottnat när man går ut på det sätt som Per-Ola Eriksson gör. Nu säger han att det uppenbarligen varit en ganska god aptit hos Regioninvest. Nå, om jag håller med om det, finns det ändå en grundläggande skillnad när vi gör vår bedömning. Enligt Per-Ola Erikssons uppfattning skulle aptiten sammanhänga med att man var angelägen om att bli ensamägare av företagen. Jag har däremot den uppfattningen att de gånger man har förvärvat företag har detta skett delvis på grundval av det jag anförde och delvis därför att man ville genomföra den uppgift som Regioninvest har, nämligen att skapa jobb i Norrbotten. Nu säger Per-Ola Eriksson att jag glider ifrån frågan som gäller min egen kommun. Nej, det gör jag inte. Men jag måste vara realistisk nog, när ett företag under lång tid har tvingats att göra legoarbeten till ett pris som för färdig produkt delvis understiger råvarukostnaden, att ställa frågan i vems intresse man gör det. Vi bör komma ihåg att något företag har köpt dessa utomordentligt fina produkter. Man kan väl, om man är generös, och det är jag, tro att det företaget har gjort vinster på den produktion som kommit från Gällivare motsvarande de förluster som Gällivare Mekaniska har gjort. Jag är på det klara med att ett företag så som Gällivare Mekaniska i dag ser ut inte kan fortleva, och jag är naturligtvis angelägen om att man skall skapa andra jobb hellre än att fortsätta. Där håller jag gärna med om att man inte skall pumpa in mera pengar för att hålla ett företag i gång som har det utgångsläget. Men jag ger inte upp, och jag utgår ifrån att inte heller statsmakterna ger upp när det gäller förutsättningarna att få till stånd sådan här verksamhet framdeles i Gällivare, även om det inte kommer att ske inom ramen för det företag som vi nu pratar om. Inte ett ord, Per-Ola Eriksson, om vad det var för företag som ni ville sälja ut enligt motionen. Jag utgår ifrån, fortfarande välvillig, att Per-Ola Eriksson har ändrat uppfattning, eller också var det besvärligt att svara på den frågan. Jag har inte samma uppfattning som Christer Eirefelt, att det skulle vara så enkelt att skaffa fram de medel inom Statsföretag som behövs för att klara den här rekonstruktionen. Jag kan hålla med om att det ser ut som om Statsföretag skulle börja få näsan över vattnet, och det är bra, för det är många företag och många anställda som är beroende av det. Men skulle ert förslag om avslag på de 230 miljonerna vinna kammarens gillande, skulle effekten bli att 300 å 400 anställda fick gå ifrån Regioninvestföretagen. Den uppgiften är faktiskt riktig.
Herr talman! Jag vill tacka Karl-Erik Häll för den klara deklarationen att inga ytterligare medel skall beviljas Regioninvest. Eftersom statsrådet Roine Carlsson inte har velat än så länge gå upp i debatten, utgår jag från den generella regeln att den som tiger samtycker. Jag tog upp det förhållandet att dåliga företag ofta har något bra i sig och att det är bättre att ta en konkurs och därefter ta fram de fina bitarna som finns kvar. Då säger Karl-Erik Häll: Skall vi tillåta en konkurs och sedan låta de bra bitarna säljas till privata företagare? Här märks en, tror jag, för Norrbotten ganska allmänt negativ inställning till privat företagande, som kanske kan vara en av förklaringarna till att sysselsättning och företagssamhet av mera generellt slag har en så begränsad omfattning i Norrbotten. Också en annan sak är rätt intressant. Vi tycker från moderat sida att de 230 miljonerna med den vinstkapacitet Statsföretag har i dag skall kunna klaras av inom ramen för den koncernen. Misstror Karl-Erik Häll Statsföretags nuvarande möjligheter att klara Regioninvest med det kapital man har?
Herr talman! Till sist mycket kort: Om man skulle gå tillbaka i urkunderna och se hur företagets pengar har förvaltats, skulle man nog kunna konstatera att det inte har skett på det absolut effektivaste sättet. Jag vill erinra om vad företagets förste VD, Bertil Hammarstedt, sade om de 25 första miljonerna som företaget en gång fick då det startade: De kunde, om de användes rätt, ha aktiverat hundratals miljoner i näringslivet. Uppenbarligen har man alltså halkat ur den ursprungliga kursen och kanske inte lyckats leva upp till målsättningen att stimulera den industriella sysselsättningen och skapa ny sådan, vilket ju var meningen. I stället har det i stor utsträckning varit ett uppehållande försvar. Låt mig ändå, Karl-Erik Häll, säga att jag tycker att vi kan bli sams om att de 230 miljonerna kan vara en bra grundplåt för att utveckla viss framåtsyftande verksamhet, inte minst i malmfältsregionen; jag tänker på Kiruna Truck, jag tänker också på en del fina, utvecklingsbara företag i kustregionen. Vi bör kunna jobba gemensamt mot det målet. Sedan kommer man inte ifrån att det finns anledning att pröva, om de här verksamheterna kommer på fötter, att återgå till den policy som inledningsvis präglade företaget och överföra delar i enskild regi, som det var tänkt.
Herr talman! Jag tror inte att Per-Richard Molén har rätt i fråga om orsaken till att det privata näringslivet visar så litet intresse för att etablera sig, åtminstone när det gäller de områden vi nu talar om. Norrbotten är ju stort, och det skiljer sig litet inom detta väldiga område. I malmfältsregionen förhåller det sig faktiskt på det här sättet.

Då är det klart att man också är angelägen att slå vakt om dem. Vi blir alldeles säkert överens, Per-Ola Eriksson, om de 230 miljonerna. Riksdagen kommer att bevilja dem, och vi kommer utan tvivel att bli nöjda. Men när det gäller de övriga bitarna som vi har talat om i dag vill det nog till en ordentlig förklaring från Per-Ola Eriksson, om vi skall bli överens.